Herr talman! Om det är något som jag är ute efter så är det en konstruktiv och saklig debatt. Självfallet är det inte möjligt att i ett anförande —som visserligen varade väl 25 minuter — hinna med mer än exempel i ett så vitt ämne som energipolitiken. När jag sade att den tredje rutan kunde spara lika mycket energi som ett av våra största kärnkraftverk producerar, så var det självfallet ett exempel. Det går att visa på många sådana möjligheter. I ett nybyggt hus, som använder dagens teknik på ett rationellt och realistiskt sätt, är varmvattenförbrukningen den större energiposten och energiförbrukningen för uppvärmning den mindre — detta praktiskt taget oavsett i vilken del av landet det ligger. Den energieffektivitet som vi talar för kan också åskådliggöras genom att man ser på hur mycket energi det egentligen går åt. Om vi skall producera el i kondenskraftverk, går det åt ungefär 2-2,5 gånger så mycket energi som om vi eldar i vår egen panna. Låt oss säga att vi i stället använder värmepump — bränsledriven, gasdriven eller vad ni vill — då åtgår bara ungefär en femtedel av energin jämfört med att producera värmen via elström från ett kondenskraftverk. Det är detta enorma energislöseri jag vill påtala. Vi förstår ju alla att denna mycket större bränsleförbrukning måste betalas av någon. Och att det skulle påverka miljön positivt att använda mera bränsle tror jag inte ens Per-Richard Molén vill stå här och säga. Den effektiva energianvändningen är alltså något av ett huvudtema i vår energipolitik, och den är mycket realistisk. Vidare är det ju, som jag tidigare sade, fråga om att använda de energislag som verkligen passar in i naturens eget energikretslopp. Då är det biobränslena som blir aktuella. Det finns möjlighet att producera gas av organisk substans från åkrar, skogsavfall och mycket annat. Det är inte bristen på energi som är problemet, utan det är bara en fråga om att använda energin effektivt, på ett sådant sätt att vi verkligen bevarar och skyddar vår miljö. Vill man göra det, måste man välja centerpolitiken.
Herr talman! Jag vill läsa upp litet ur en bok som kom ut för en månad sedan, SOU 1986:16 Vägar till effektivare energianvändning. Det är en socialdemokrat som har haft enmansuppdrag, Per Olof Håkansson. Han säger att eftersom det kan bli fråga om stora samhällsekonomiska påfrestningar bör man kunna tillgripa långtgående styrmedel. På s. 60 står: ”Som alternativ till att styra bort elanvändning med hjälp av prishöjningar kan administrativa styrmedel utnyttjas. Med restriktioner och förbud för vissa typer av elanvändning kan behovet att bygga nya elproduktionsanläggningar minskas. —- Även för elleveranser till industrin kan restriktioner behöva införas.” Det här är centralstyrning det, herr talman! På ett annat ställe i boken säger Per Olof Håkansson, vår riksdagskollega: ”Merparten av den elanvändning som kvarstår efter prishöjningar på 50 96 resp. 80 70 torde vara tämligen prisokänslig.” Då är det den elintensiva industrin som fallit bort. På s. 54 står det: ”Eftersom många av de elintensiva företagen ligger i Prot. 1985/86:124 glesbygd, kan man emellertid inte bortse från att regionalpolitiska problem 23 april 1986 kan komma att förstärkas.” SRS AN Därmed är det ett grundskott mot centerns regionalpolitik att bedriva den energipolitik som ni just nu och sedan ett par år tillbaka har bedrivit.
Herr talman! Även om socialdemokraterna i mångt och mycket har ställt upp på centerns politik, går det knappast att läsa ur en socialdemokratisk utredning och direkt pådyvla centern utredningens uppfattningar utan prövning. Det är litet magstarkt.

Det finns alltså goda möjligheter med i dag känd teknik, och självfallet kommer framtiden att bjuda ännu bättre teknik. Många elabonnenter har på sätt och vis lurats in på elvärme — i dag är ju oljan billigare än elen igen. Men många har varit så förståndiga att de har valt vattenburet system. För dem kommer det på den tidsaxel vi har framför oss, 15-20 år, att vara fullt möjligt att effektivisera sin elanvändning med isolering, värmeåtervinning osv. Detta kommer att bli lönsamt, för en viss ökning av energipriserna kommer vi under alla förhållanden att få.

Per-Richard Molén, vi har hela tiden på saklig grund byggt under vårt ställningstagande och kan punkt för punkt visa att det är för konsumenten det lönsammaste alternativet. Framför allt ger det konsumenten en valfrihet som inte finns i det centraliserade elsamhälle som Per-Richard Molén förespråkar. Denna frihet tror jag att elabonnenterna kommer att vara särskilt tacksamma för om vi, som jag tror, lyckas genomföra centerns energipolitik.

Herr talman! I energidebatten talas det ofta om energi som vore det ett entydigt begrepp. om hur förbrukningen av energi i Sverige och i världen under många år steg, för att därefter sjunka och sedan börja stiga så sakta på nytt. Kanske borde vi som debatterar energifrågor ägna större kraft åt att söka förklara att energi kan vara olika saker för olika ändamål — jag återkommer till detta. Den mängd energi som vi i Sverige och andra länder använder för att värma hus, kontor och fabriker har minskat. Det har vi åstadkommit genom att täta gamla hus och bygga de nya husen på ett sätt som bättre tillvaratar 57 energin. Genom att bl.a. utnyttja datatekniken har industrin kunnat spara och återvinna mycket energi för produktion av värme. Som vi alla vet, går det åt mycket värme inte minst vid tillverkning av papper och stål. Också inom transportsektorn har utvecklingen gått framåt. Nytillverkade bilar drar mindre bensin än motsvarande äldre modeller. En liknande utveckling är på gång inom sjöfarten och civilflyget. Som en följd av detta och mycket därtill har den totala förbrukningen av energi för uppvärmning och för drift av maskiner och transportmedel kunnat dämpas. Även den internationella lågkonjunkturen i slutet av 1970-talet och i början av 1980-talet, som till en del berodde på OPEC-ländernas kraftigt höjda oljepriser, betydde mycket för att nedgången i energiförbrukningen i världen blev så stor som den blev. När oljan blev dyrare sökte man sig bort från den och gick över till andra energislag. Resultatet blev att världens oljeförbrukning minskade drastiskt några år in på 1980-talet. Det är denna utveckling vi nu skördar frukterna av. När oljan sjunker i pris är detta ett resultat av en marknadsmässig anpassning till nya relativpriser. I många länder, däribland Sverige, har denna utveckling påskyndats av energiskattepolitiken liksom av satsningen på energihushållning och utvecklandet av metoder för användning av kol, biobränslen och andra alternativ till oljan. Det har varit en framgångsrik politik. Vi kan därför gemensamt glädja oss åt de sänkta oljepriserna. De har inte kommit av sig själva. De är resultatet av de många människornas sammantagna insatser — i Sverige och i andra länder — för att minska sin oljeanvändning. Näringslivets förmåga att snabbt anpassa sig till ändrade priser och att utveckla ny energiteknik förtjänar också vår uppskattning. Av långsiktig betydelse är det energiforskningsarbete som bedrivits. Den kraftiga sänkningen av oljepriset har kommit som en fin present till det svenska folkhushållet. Vår handelsbalans har starkt förbättrats, inflationen har dämpats, och förutsättningarna för verklig tillväxt är nu påtagliga. Glädjen över oljeprissänkningarna delar vi med alla oljeimporterande länder. Inte minst tänder de nytt hopp i de många u-länder som under 1970-talet fick se sina planer på tillväxt och social utveckling sköljas bort av den då allt dyrare oljan. Om oljepriserna under ett antal år ligger kvar på låg nivå påverkar detta också den svenska energisituationen. Ett påtagligt resultat blir att lönsamheten i de investeringar som gjorts för att ersätta olja med inhemska bränslen minskar radikalt eller kanske går helt förlorad. Några nya sådana investeringar av betydelse är heller knappast att räkna med så länge priset på råolja ligger på 10-12 dollar fatet. Behovet av olja växer emellertid när produktionen ökar, och produktionen är nu på väg uppåt i många länder. Behovet av olja är stort, inte minst i de u-länder som saknar egna energitillgångar och som kombinerar en snabb ekonomisk tillväxt med en snabbt växande befolkning. Det finns därför skäl att tro att de nuvarande mycket låga priserna på olja kan komma att stiga på nytt, kanske redan under 1980-talet. Om denna bedömning är riktig, vore det oklokt att nu låta den satsning som gjorts på inhemska bränslen gå förlorad. De kunskaper vi förvärvat finns givetvis kvar, men det vore olyckligt om de som under de gångna åren satsat sig själva och sina pengar på att bygga upp en marknad för inhemska bränslen — Prot. 1985/86:124 nu skulle få anledning att känna sig lurade av statsmakterna. 23 april 1986 De låga oljepriserna får också betydelse för användningen av kol och naturgas i det svenska energisystemet. Också kolpriset har sjunkit, men inte lika snabbt som priset på olja. Tidigare utgick man från att det skulle råda ett nära samband mellan priset på kol och priset på olja. Sambandet finns säkert, men förskjutningen i tid kan vara större än väntat. För användning av kol har vi i dag stränga miljöbestämmelser, och det är som det skall vara. Faktum är att dessa bestämmelser är hårdare än bestämmelserna för användningen av olja. Detta har varit naturligt under ett skede då oljeanvändningen successivt minskat och gamla anläggningar efter hand tagits ur bruk. Skulle oljeanvändningen under några år komma att ligga kvar på oförändrad nivå eller kanske t.o.m. stiga något, kan det emellertid finnas skäl att se över miljöbestämmelserna i fråga om eldning med olja. En utgångspunkt bör dock vara att vi inte genom ökade investeringar låser oss vid en stor oljeanvändning. Vill vi hålla oljeförbrukningen nere, vore det oklokt att framtvinga miljöinvesteringar för oljeanvändning som snabbt kunde bli värdelösa. Däremot kan det finnas skäl att pröva frågan om vilka svavelhalter som skall tillåtas i den olja vi använder. Den teknik för svavelrening som har utvecklats ger oss möjlighet att ställa höga krav på lågsvavlig olja i våra förbränningsanläggningar. Utvecklingen av ny, miljövänlig teknik för hantering och förbränning av kol och för rening av rökgaser bör uppmuntras. Svensk industri ligger redan långt framme i dessa avseenden. Efter hand som allt flera länder skärper sina miljökrav bör detta ge utslag också i en ökad efterfrågan på svensk energiteknik. Ett energislag som väckt ökat intresse är naturgasen. Orsaken är bl.a. att naturgasen är en mycket ren form av energi, från miljösynpunkt en av de allra bästa. Tillgången på naturgas har också visat sig vara betydligt större än vad man kände till för bara några år sedan. Stora gasfält finns bl.a. i Nordsjön, dvs. i vår omedelbara närhet. Priset på naturgas har också sjunkit rejält på den internationella marknaden. Sammantaget gör detta att det kan bli intressant att öka användningen av naturgas i Sverige utöver vad som redan är beslutat. Förutsättningen är dock att gaspriset är konkurrenskraftigt. Så är emellertid inte fallet beträffande den naturgas som nu börjat tas in från Danmark och säljas i Sydsverige. De priser som den svenske importören betalar enligt ingångna avtal gör detta till en förlustaffär som kan verka dämpande på den vidare utvecklingen av naturgas i Sverige. Regeringen har medverkat i förhandlingar, vilka resulterat i bildandet av ett naturgaskonsortium, som i ett gemensamt bolag sammanför svenska köpare av naturgas med danska och norska statliga naturgasproducenter och den internationellt verksamma energikoncernen Shell. Från folkpartiets sida har vi inte rest invändningar mot detta företag, som är ett resultat av regeringens förhandlingar. Det är vår förhoppning att företaget skall bli framgångsrikt, även om problem förvisso kan uppstå när köpares och säljares intressen skall vägas samman inom ett och samma företags väggar. Fru talman! Vad gäller bränslen för uppvärmning m.m. finns det alltså, som jag ser det, goda möjligheter att genom fortsatt hushållning och ny 2» teknik hålla nere den totala användningen och samtidigt kraftigt reducera de miljöskadliga utsläppen. Det finns också många olika slags bränslen att tillgå. Vad elkraften anbelangar är bilden en annan, och de energipolitiska problemen mera komplicerade. Jag vill här knyta an till vad jag sade i början om att energi för olika ändamål kan vara olika saker. Energiminister Birgitta Dahl brukar ofta framhålla, att energiförbrukningen i Sverige har minskat. Hon frammanar en bild av att kärnkraftsavvecklingen därför inte behöver bli något riktigt stort problem. Men, fru talman, verkligheten är att elförbrukningen under de senare åren har ökat snabbt. Även om ökningstakten kan dämpas finns det mycket i utvecklingen framöver som tyder på att efterfrågan på el kommer att fortsätta att stiga. Jag syftar då inte på användning av el för uppvärmning, utan på användning inom områden där el inte kan ersättas med energi i andra former. Vad Birgitta Dahl gör är att hon lägger ihop bränslen och el. Men det är som att lägga ihop äpplen och päron. Riktigt missvisande blir det om man går vidare i resonemanget och vill hävda, att då efterfrågan på äpplen minskar kan man, utan att det skapar problem, hugga ned en stor del av päronträden. Då stämmer det inte alls, särskilt inte som behov och efterfrågan på päron hela tiden tycks öka, om också i varierande takt. Fru talman! Jag medger gärna att uppfattningarna om framtidens elbehov inte är entydiga. Det finns t.ex. seriösa forskare som hävdar att industrins efterfrågan på el kommer att minska efter hand som modernare processer och maskiner tas i bruk. Jag ser gärna att utvecklingen ger dem rätt, men mot deras antaganden står industrins bedömningar, och de talar ett annat språk. Folkpartiets uppfattning om kärnkraftsavvecklingen har inte ändrats. Folkomröstningsbeslutet ligger fast, men problemen med avvecklingen bör inte underskattas. Sannolikheten talar för att avvecklingen blir besvärlig. Kärnkraften svarar i dag för närmare hälften av den el vi förbrukar. Att till år 2010 minska elkonsumtionen till den nivå vi i dag kan producera utan kärnkraft låter sig svårligen göras. Ännu finns det heller inga fullgoda förslag till hur ersättning av kärnkraft med ny kraftproduktion skall ske. Min slutsats är att mycket arbete återstår innan slutliga, konkreta beslut om hur kärnkraften skall fasas ut ur det svenska energisystemet kan fattas. Fru talman! Per-Richard Moléns beskrivning av partiernas ställningstaganden inom energiområdet är, milt uttryckt, vilseledande. Den ger intryck av att moderata samlingspartiet fungerat som en konsekvent förkämpe för kärnkraften och dess vidare utveckling i Sverige. Men så är det inte. I folkomröstningen 1980 stödde moderaterna linje 1, med krav på kärnkraftens totala avskaffande. Det är naturligtvis moderaternas sak att avgöra om de vill byta politik som man byter skjorta. Men handlar man så, särskilt i en fråga där långsiktigheten är så väsentlig som den är inom energipolitiken, minskar man också trovärdigheten i de ställningstaganden man nu gör. Den beskrivning Per-Richard Molén gav av folkpartiets inställning i energifrågorna känns jag inte vid. Den har föga med verkligheten att göra. Fru talman! Energifrågornas nära samband med miljöfrågorna har regeringen nyligen markerat genom att lägga ansvaret för båda frågorna på samma statsråd. Det ger mig också anledning att dubbelt understryka, att vii — Prot. 1985/86:124 folkpartiet betraktar de fyra outbyggda älvarna som en del av en omistlig 23 april 1986 miljö. Alvarna är inte bara vackra och har stor betydelse för turism och rekreation. De utgör också viktiga delar av ett ekologiskt och socialt system. Vi i folkpartiet känner ett stort ansvar gentemot nuvarande och kommande generationer för att älvarna och de fria forsarna bevaras. Inom energipolitiken måste vi ha en helhetssyn på miljön — en inriktning på miljöförstöringens orsaker och inte bara på dess symtom. När man bedömer vad som bör göras, bör man se på hela processen och dess konsekvenser för miljön. Insatserna ger ofta bäst resultat om de sätts in tidigt i kedjan. Därför kan dett.ex. löna sig att lägga mera pengar på att minska svavlet i bränslet än att satsa dem på kalkning av sjöar som redan försurats. Det är också viktigt att beprövad teknik görs alltmer miljövänlig. För reningen av svaveldioxider finns i dag flera kommersiella fungerande tekniker att välja mellan. De skall användas, så att svavelutsläppen minskar i den grad som behövs för att nedfallet av svavel skall komma till den nivå som mark och vatten kan klara utan att ta skada. En annan bovi försurningssammanhanget är kväveoxiderna. Erfarenheter från förbränningsanläggningar i bl.a. Västtyskland visar, att det också på detta område finns teknik som kan kraftigt minska problemen. Vi själva är de största nedsmutsarna av den svenska luften. Men stora mängder smuts kommer från annat håll. Storbritannien och Polen svarar tillsammans för en lika stor del av nedfallet i Sverige som vår egen samlade industri. I Östeuropa kan miljösituationen i dag på många håll, utan överdrift, beskrivas som katastrofal. I Erzgebirge vid gränsen mellan Tjeckoslovakien och Östtyskland kan inget skogsbruk längre bedrivas. I de västra delarna har över fem miljoner kubikmeter skadad och död skog tagits bort. Någon ny skog lär inte växa på de stora sammanhängande arealerna, om man inte vidtar mycket kraftiga åtgärder för att förbättra marken. En avgörande förutsättning är förstås att utsläppen begränsas. Där syns i dag inga tecken på förbättring, trots att Tjeckoslovakien anslutit sig till 30-procentsklubben. Situationen i Polen är, som alla vet, likartad. Här i kammaren råder bred enighet om att miljöproblemen inte kan lösas enbart på nationell nivå. Alla är ense om att den svenska inställningen till miljöfrågorna måste genomsyra vårt internationella agerande. Svensk medverkan i tillkomsten av en europeisk luftvårdsfond kunde vara ett uttryck härför. Fondens uppgift skulle vara att genom krediter underlätta att åtgärder kommer till stånd som leder till mindre utsläpp. Öststaterna ligger i vissa avseenden före väst i forskningen om sambandet mellan utsläpp och skogsskador. Att insikten inte lett till åtgärder har tveklöst med dessa länders ekonomiska situation att göra. Nordiska rådets internationella konferens i september i år om gränsöverskridande luftföroreningar kan vara den rätta tidpunkten att ta ett steg framåt i detta arbete. Fru talman! Kan Sverige på ett konstruktivt sätt medverka till att länder som Polen och Tjeckoslovakien på allvar griper sig an med uppgiften att begränsa sina utsläpp, gör vi en viktig insats också för vår egen miljö. Jag yrkar bifall till reservationerna 23 och 26.

Fru talman! Jag noterar att Hadar Cars har givit uttryck för en uppfattning som mycket väl sammanfaller med de miljöpolitiska synpunkter som vi moderater har. Vi har inte bytt skjorta när det gäller energipolitiken. Vi driver en konsekvent energipolitik.

Det är en stor fråga, en svår fråga. Inte desto mindre måste vi ta itu med den för att finna en lösning. Det är vårt ansvar som politiker. Jag noterar att Hadar Cars säger att problemet med kärnkraftsavvecklingen inte får underskattas och att mycket arbete återstår. Men problemet är att vi inte har så mycket tid att fundera, vi måste komma till handling. Och vilka är folkpartiets lösningar för att tillgodose den ökade förbrukning av el som vi uppenbarligen är överens om måste tillgodoses för att vi skall kunna få samma ekonomiska tillväxt som andra industriländer kan komma att uppnå tack vare att de har en positivare syn på en del energislag?

Fru talman! Det är bra att Per-Richard Molén vill vara ärlig, det är extra bra om han vill vara ovanligt ärlig. I sitt första anförande höll Per-Richard Molén ett lovtal till kärnkraften. Man fick det intrycket att moderata samlingspartiet konsekvent och entydigt har stött kärnkraftsutvecklingen i Sverige, har arbetat för kärnkraftens bevarande och en fortsatt utveckling av den. Jag erinrade om att i folkomröstningen stod moderaterna bakom alternativ 1, där man krävde ett avskaffande av kärnkraften. Jag vill därför fråga Per-Richard Molén: Vad är moderaternas linje? Skall kärnkraften avvecklas eller utvecklas? Vill Per-Richard Molén ge ett klart och entydigt svar på den frågan skulle diskussionen vinna i klarhet.

Fru talman! Alternativ 1 innebar att man inte skulle avveckla kärnkraften förrän anläggningarna inte uppfyller de säkerhetskrav som man har all anledning att ställa på kärnkraften. Skillnaden mellan alternativ 1 och alternativ 2 var att man i det senare fallet dessutom ville — och det förvånar mig kolossalt att folkpartiet kunde ställa upp på det — att tillkommande anläggningar för produktion av el skulle vara samhällsägda. Den uppfattningen rimmar illa med det varma tal om marknadsekonomi och privat ägande som folkpartiet nu ger uttryck för. När dessa alternativ tecknades i början på 1980-talet och vi hade en utbyggnad av kärnkraften, hade vi nog alla en ganska stark känsla av att vi under rätt många år framöver skulle ha riklig tillgång på elenergi. Men de tre senaste åren, för att begränsa mig till dem, har det visat sig att elförbrukning en har legat mellan 7 och 10 96 per år och att vi nu nästan slår huvudet i taket. — Prot. 1985/86:124 Skall vi, vilket är helt sannolikt, ha en elförbrukningsutveckling som 23 april 1986 stämmer överens med OECD-ländernas, med vilka vi skall konkurrera, kommer vi upp i en elförbrukning som ligger kring 150 TWh redan före 1990. Vi har en kapacitet när det gäller billig elkraft som ligger vid högst ca 140-145 TWh. I dag, när vi har facit i hand, tycker jag att detta är ett kolossalt stort problem. Vilken är folkpartiets lösning på detta problem?

Fru talman! På de sedlar som partierna ställde sig bakom i folkomröstningen hade linje 1 och linje 2 en framsida som var ordagrant gemensam. Där krävdes, Per-Richard Molén, att kärnkraften skulle avvecklas. Moderata samlingspartiet stod bakom kravet på kärnkraftsavvecklingen. Nu försöker Per-Richard Molén ge en annan bild av moderata samlingspartiets agerande. Det må vara hans rätt att göra detta, men det är inte särskilt snyggt. Skillnaderna mellan valsedlarna för linje 1 och linje 2 var att linje 2 också hade en baksida, där man beskrev vilka åtgärder man ville vidta för att inleda arbetet på att åstadkomma det som man gemensamt med linje 1 stod för, nämligen kärnkraftsavvecklingen. Där fanns också en passus om att ägarmajoriteten i de stora anläggningarna för elproduktion, syftande naturligtvis på kärnkraftsanläggningarna, skulle tillhöra den offentliga sektorn. Det gjorde redan då de allra flesta av dessa anläggningar. Det som ytterligare behövdes var en mycket liten förskjutning av aktiekapitalet i Oskarshamnsgruppen, vilket också skedde efter folkomröstningen. I övrigt tror jag inte att det finns någon skillnad mellan vårt sätt att se och moderaternas när det gäller möjligheterna för enskilda att driva och utveckla olika typer av kraftproduktion. Men jag måste notera att Per-Richard Molén inte heller i sin replik gav ett entydigt svar på frågan om kärnkraften skall avvecklas eller utvecklas. Vi väntar på det svaret, Per-Richard Molén.

Fru talman! Det är flera saker som har gjort att det återigen har blivit mera fart på energidebatten i vårt land. Frågan om kärnkraftsavvecklingen har åter börjat diskuteras. Särskilt gäller det frågan om en mer konkret plan för avvecklingen än den som hittills har diskuterats.

Alla de här och andra frågor visar på en viss oro som finns ute bland folk då det gäller inriktningen av vår energipolitik. Nyckelfrågan i energipolitiken är fortfarande avvecklingen av kärnkraften. Så länge som elkraft från det stora kärnkraftsprogram vi har dumpas på den svenska energimarknaden, kommer utvecklingen och användningen av 63 försvåras. Den s.k. plan för kärnkraftens avveckling som energiministern har redovisat i det nyligen tillsatta energirådet måste fastläggas, konkretiseras och genomföras snabbare än vad som föreslås. Den avvecklingsplan som nu finns är ju egentligen en diskussion om en plan för en avvecklingsplan, och den är ju på nästan intet sätt konkretiserad, vare sig då det gäller takt i avvecklingen eller årtal då vi skall börja stänga kärnkraftsaggregaten. Enligt vpk:s mening finns det redan i dag underlag för att kunna lägga fast en plan för hushållning och alternativ energiproduktion. Det bör också vara möjligt att lägga fast i en plan hur de olika reaktorerna skall fasas ut, hur och i vilken takt de skall kunna tas ur bruk. Den plan som regeringen är beredd att lägga fram för hushållning och alternativ energiproduktion i vårt land ligger i linje med vad vpk länge har förespråkat. Men enligt vår uppfattning måste den plan som har presenterats fastläggas tidigare. Den måste bli mera konkret och den måste genomföras snabbare än vad som har förutsatts. Det finns redan nu tillräckligt underlag för att lägga fast en plan för hushållning och alternativ energiproduktion. Och den borde kunna presenteras redan under nästa år. Det finns ingen som med säkerhet kan förutse våra energibehov i början av nästa sekel. Det är lätt gjort att underskatta framtidens möjligheter till en allt effektivare energianvändning. Som bevis för detta kan anföras att vi för närvarande använder endast 60 96 av den energimängd som för tio år sedan ansågs vara ett kvalificerat mål för energianvändningen år 1985. Man bör enligt vår mening ställa upp ett ambitiöst mål för den framtida energianvändningen. Vi delar uppfattningen att energipolitiken bör och måste inriktas mot en långsiktig, total användning av 300 terawattimmar per år, varav ca 100 terawattimmar elenergi. Fru talman! När man ser att det saknas konkreta beslut om hur, när och i vilken ordning kärnkraftsreaktorerna skall avvecklas så kan det hos det svenska folket få den effekten att man tänker att politikerna har haft sina debatter och sina omröstningar, men att de struntar i vad folket har sagt — nu gör de som de vill i alla fall. Om det är så här, och mycket tyder på det, så är det oroande. Vpk har som bekant hävdat att Ringhals 2 snarast borde tas ur drift. Vi har gjort det mot bakgrund av att det inte är brist på el som är det stora problemet i det svenska energisystemet. Och vi har gjort det mot bakgrund av de uppenbara risker som de fel och brister som har uppdagats i Ringhals 2 ändå utgör. Det är självklart att resultatet av folkomröstningen, som innebär att kärnkraften skall avvecklas senast år 2010, måste stå fast. Det är allvarligt när man nu ifrån moderat håll allt tydligare och allt oftare ger uttryck för synpunkter i en annan riktning, synpunkter som innebär att man inte är beredd att respektera folkomröstningsresultatet. Vi beklagar att regeringen missade den uppenbara möjlighet, den logiska, realistiska möjlighet som låg i att börja avvecklingen av kärnkraften med Ringhals 2 i stället för att satsa miljarder nya kronor i den kärnkraftsanläggningen. En avveckling av Ringhals 2 borde ha varit ett naturligt led och en första början i en mera konkret avvecklingsplan. Så länge fortfarande ingen kan tala om hur man på ett säkert och riskfritt sätt skall klara produktionen av kärnkraft och ta hand om avfallet, så länge borde man inte fortsätta att satsa på kärnkraften, utan kärnkraften borde tas ur bruk i så snabb takt som möjligt. Det finns fortfarande en rad frågetecken som gäller problemet med kärnkraftsavfallets hantering, dess eventuella användning och sambandet kärnkraft-kärnvapen. Det finns mycket litet redovisat från regeringens sida om de här viktiga frågorna, men de måste lyftas fram, och regeringen måste bättre, klarare och utförligare redovisa läget, så att svenska folket får veta vad som pågår. Man måste få veta vad som händer med avfallet från de svenska reaktorerna — vart det skickats, hur det upparbetats och vart det tar vägen. De redovisningar som hittills skett från regeringens sida — sådana har gjorts — är alltför ofullständiga och otillfredsställande. Det här har att göra med sambandet kärnkraft-kärnvapen, eftersom bristen på vapenplutonium är akut för många kärnvapenstater och avfallet från kärnkraftsproduktionen därmed blir en viktig råvarukälla. Det är därför nödvändigt med en mer fullständig redogörelse för de här viktiga frågorna. Fru talman! Den kanske viktigaste frågan då det gäller energipolitiken under den närmast överblickbara tiden är ändå frågan om hushållningen med energi. Erfarenhetsmässigt har det också visat sig att de satsningar man gör då det gäller hushållning med energi får mycket bra genomslagskraft och ger mycket bra resultat. Man måste därför metodiskt granska vad som kan göras för att öka elproduktiviteten, hushålla med energi och på detta sätt långsiktigt minska elanvändningen. Hushållningsmöjligheterna måste utnyttjas maximalt innan man diskuterar att bygga nya produktionsanläggningar i stor skala. Det är positivt att omställningen av det svenska energisystemet mot en större inhemsk produktion och ökad hushållning har hunnit en lång bit på väg sedan mitten av 1970-talet, då energifrågorna började diskuteras mer på allvar. Det snabbt minskade oljeberoendet i det svenska energisystemet under 1980-talet är bra. Det visar att produktion och konsumtion av energi går att påverka och styra utan att andra viktiga samhällsmål behöver eftersättas. Den totala energikonsumtionen bör och kan minskas ytterligare, det är både realistiskt och genomförbart. Produktionen av elström från kärnkraftverk och användningen av elenergi i värmesystemen har emellertid lagt hinder i vägen då det gäller utvecklingen av inhemska bränslen. Möjligheterna till utnyttjande av naturgasen och inhemska biobränslen har utnyttjats alltför dåligt. Vpk har i en särskild motion som gäller naturgasen yrkat på en snabbare introduktion och en större användning än vad regeringen har planerat. Och för inhemska bränslen skulle redan nu finnas en stor marknad om produktionen av kärnkrafts-el och dess användning i värmesystemen inte lade hinder i vägen. Att satsa på hushållning är i själva verket ett naturligt val för den som slår vakt om miljön och som vill minska sårbarheten i vårt samhälle. En minskad energianvändning har ett nationellt värde i sig. Ökad energianvändning har i Prot. 1985/86:124 olika skeden negativ inverkan på miljön och är ur den synvinkeln inte önskvärd. En onödigt hög energianvändning skapar på olika sätt beroende, medan en lägre användning ger ett mindre sårbart samhälle. Hushållningen växer fram som ett inte bara möjligt och önskvärt utan också nödvändigt alternativ. Vattenkraften blir stommen i vår framtida elförsörjning. Den kompletteras med samproducerad el i kommunala kraftvärmeverk och via industriellt mottryck samt el från vindkraft. Den på dessa energikällor baserade elkraften räcker till för alla elspecifika ändamål. Den räcker till för att driva processer och maskiner i industrin, för alla hushållsapparater etc. Den räcker till för elektroniken, för belysningen och eldriven trafik, dvs. för alla ändamål där det inte är möjligt eller rimligt att använda annat än el. En sådan elkraft räcker också i inte obetydlig utsträckning till för uppvärmning, i första hand genom användning av värmepumpar. Jag talar här bara om nu välkända energikällor, för vilka tekniken är känd och prövad. Det kan givetvis inom en snar framtid uppstå möjligheter till elframställning på nya sätt, t.ex. vid ett genombrott för solcellsforskningen o. d. Att satsa på den av vpk förordade energistrategin innebär givetvis att man från samhällets sida får lov att agera på ett något annorlunda sätt än man hittills har gjort. Där har man i stor utsträckning agerat som en serviceinrättning med uppgift att tillfredsställa det energibehov som olika intressen, inte minst kapitalintressen, underbyggt genom sin verksamhet. En anslutning till vpk:s linje då det gäller hushållningen med energi innebär att samhället i verklig mening skaffar sig en energipolitik, en tydligare uttalad mening om önskvärdheten av en viss energianvändning och att man medvetet styr åt detta håll. Det innebär ett större mått av planering, vilket vpk anser vara helt nödvändigt för att tidigare uttalade energipolitiska mål skall kunna uppnås. Vi menar att samhället skall ha en medveten syn på och aktivt medverka i uppbyggnaden av energiförsörjningen. Fru talman! När det gäller elproduktionen inom vattenkraftsområdet så är ju frågan om ny naturresurslag föremål för behandling i riksdagens bostadsutskott. Där har de olika partierna redovisat sin syn på vattenkraftsutbyggnaden. Riksdagen kommer troligen att behandla förslaget till naturresurslag tidigt i höst och då besluta om vilka älvar och älvsträckor som skall skrivas in i naturresurslagen och undantas från utbyggnad. Redan nu kan man dock säga att vattenkraftsproduktionen i vårt land har utvecklats på ett sådant sätt och är av den omfattningen att det borde finnas gott utrymme för att i naturresurslagen skriva in och undanta en rad av de kontroversiella vattendrag och älvsträckor som nu inte är undantagna från utbyggnad. Riksdagen har ju tidigare beslutat att vattenkraften skall byggas ut så att en produktionsnivå om 66 terawattimmar per år skall uppnås. Av den redovisning för elförsörjningens utveckling som finns i näringsutskottets betänkande framgår det bl.a. att vattenkraftsproduktionen ökat från år 1983, då den var 62,6 TWh, till 66,8 TWh år 1984.

Det talades för något år sedan mycket om att vi i vårt land skall avveckla kärnkraften, men vi skall avveckla med förnuft. Från vpk:s sida anser vi att om man skall avveckla med förnuft på ett sätt som långsiktigt är till fördel för vårt land och vår framtida miljö så måste man välja ett hushållningsalternativ som det jag sökt beskriva. Det ger också de bästa möjligheterna att bli kvitt kärnkraften före år 2010. Samhället har ett stort inflytande på hur omställningen av energisystemet kommer att lyckas. Och det är viktigt att riksdagen hävdar en klar målsättning för hushållning och för utveckling och införande av ny energiteknik i linje med de beslut som har tagits. Medvetandet om att omställningen av energisystemet kommer att ta lång tid gör att det är nödvändigt att snabbt börja omställningen. Det gäller nu att motverka de intressen som har ställt sig bakom en kampanj för att gynna kärnkraftsintressena och riva upp riksdagens energipolitiska beslut. Man måste gå till offensiv mot dem som hävdar att vi utan kärnkraft måste få starkt höjda elpriser och att vi måste bygga ut älvar och anlägga kolkraftverk i stor skala för att få tillräckligt med energi. Den här kampanjen, som kommer från delar av näringslivet och moderata samlingspartiet, riktar sig bl.a. till våra ungdomar, och kampanjen har som vi har kunnat se fått ganska starkt genomslag i massmedia. Samhället måste nu ta sitt ansvar för att följa upp och informera om utvecklingen av det framtida energisystemets framväxt. Regering och riksdag måste ta initiativ och främja en sådan utveckling. Det finns många positiva förslag från regeringens sida och i de beslut som riksdagen tidigare tagit då det gäller energipolitiken, förslag som syftar till en omläggning av energisystemet i den riktning som vpk länge har förespråkat. Men vi menar att åtgärderna inte är tillräckligt omfattande och att tidsplanerna är alltför långt utdragna för att man helt skall säkerställa den nya energipolitiken och hindra en fortsatt utveckling enligt det gamla mönstret. Enligt vår mening kommer utveckling och användning av alternativa energislag att försvåras och förhindras så länge elkraft från kärnkraftsprogrammet säljs till underpris på den svenska energimarknaden. Vi anser därför att den plan för utveckling av hushållning och alternativ energiproduktion som har aviserats i energirådet bör presenteras redan år 1987 i stället för, som planerat, 1990. Paul Lestander, Hans Petersson i Hallstahammar och Jörn Svensson kommer senare i debatten att uppehålla sig vid en del av de motioner och motionskrav som vänsterpartiet kommunisterna har i det här betänkandet och i betänkandet angående naturgasen. Jag yrkar bifall till samtliga reservationer där vpk återfinns. Låt mig till sist något kommentera det som Per-Richard Molén sade inledningsvis. Det var en fantastisk svartmålning han gjorde, när han med utgångspunkt i mångas intresse av att exempelvis följa viktiga idrottshändelser försökte hårdra det hela och göra gällande att om vi avvecklar kärnkraften, är det slut med att titta på idrott i TV, osv. Det var också en fruktansvärd hårdragning han gjorde när han talade om Prot. 1985/86:124 elförbrukningen i framtiden. Han sade att vi har brist på el och att vi får en fruktansvärd elbrist de kommande åren. Vi varken har någon elbrist eller behöver få det, med en riktig inriktning av energipolitiken, med riktiga hushållningsåtgärder. Jag tror att det finns anledning att uppmärksamma att moderata samlingspartiet nu alltmera har släppt det som man officiellt tidigare deklarerade beträffande nödvändigheten av att avveckla kärnkraften. Moderaterna har alltmer börjat tala klartext om att behålla kärnkraften och utveckla den. Det vore en katastrof, om de krafter som står bakom moderata samlingspartiet fick bestämma i den här frågan. Det finns därför all anledning att stötta alla initiativ att snabbare och på ett mera konkret sätt se till att skapa förutsättningarna för att avveckla kärnkraften.

Fru talman! Det är svårt att vara utskottsmajoritetens talesman i den här frågan, eftersom luften ständigt korsas av repliker mellan den borgerliga oppositionens företrädare. Därför tar det lång tid att komma till tals för utskottsmajoriteten. Kanske finns det anledning att fråga de borgerliga partiernas företrädare när det gäller energipolitiken om det här verkligen är ett privat slagsmål eller om man får delta litet i kanten av trätan. Jag har noterat att skärmytslingarna mellan de borgerliga partierna har trappats upp i den här frågan.

Det är alltså ett mått på de meningsskiljaktigheter mellan de borgerliga partierna som fortfarande finns i energifrågan och som uppenbarligen har fördjupats. Jag gör bara reflexionen: Hur i Herrans namn skall de här tre partierna kunna samverka i en eventuell borgerlig regering, som de kanske i andra sammanhang strävar efter, om de har så djupgående meningsskiljaktigheter i en så central fråga som energipolitiken? Den noteringen är det viktigt att göra. Jag noterar också att Ivar Franzén i en replik till moderaternas företrädare Per-Richard Molén jämförde kärnkraften med knarket. Fru talman! Jag tänkte i övrigt inleda med några kommentarer till en aktuell energipolitisk fråga, som inte minst har diskuterats utanför det här huset, nämligen kärnkraftsavvecklingen. Från industrins sida strävar man helt klart efter att bereda marken för nya kärnkraftverk och för det alternativ som i folkomröstningen gick under namnet linje 1— både vad som stod på folkomröstningslappen och vad som stod mellan raderna. Det är i och för sig inget nytt. På motsvarande sätt arbetar bl.a. miljörörelsen för en förtida avveckling av kärnkraften enligt linje 3:s modell. Regeringens beslut att ge klartecken till Vattenfall att byta ut de skadade ånggeneratorerna i Ringhals 2 har tydligen i det här läget blivit något av en symbolfråga för bägge parter. Men för oss som står för linje 2 är beslutet om ånggeneratorbytet helt i linje med folkomröstningsresultatet. Det ökar säkerheten i anläggningen, det innebär minskad strålningsrisk för reparationsoch underhållspersonalen och det är dessutom klart ekonomiskt lönsamt inom ramen för den avvecklingsperiod som gäller enligt folkomröstningen och enligt riksdagens beslut. De tunga remissinstanserna i detta sammanhang — kärnkraftinspektionen, strålskyddsinstitutet och statens energiverk — har också samtliga varit eniga om att förorda ett utbyte av ånggeneratorerna. Det enda som man möjligen kan beklaga när det gäller beslutet är att det inte tycks gå att få tillverkaren av Ringhals 2, Westinghouse, att betala för vad man har ställt till med. Ivar Franzén tog upp regeringens beslut om byte av ånggeneratorer i Ringhals 2 i sitt anförande och karakteriserade slutsatsen att det är ett lönsamt byte, bortsett från att man förbättrar säkerheten, genom att kalla detta ett önsketänkande i kalkylen. Jag kan endast tolka det på det viset att Ivar Franzén utgår ifrån att nuvarande låga oljepriser kommer att fortsätta långt in på 2000-talet. Endast med de alternativkostnaderna kan man påstå att ånggeneratorbytet i kärnkraftsreaktorn Ringhals 2 skulle vara en tvivelaktig ekonomisk affär. Detta är det ingen som har påstått. Centern har i många andra sammanhang varnat för att oljepriserna snabbt nog kommer att höjas igen. Därför är inte Ivar Franzéns argumentering på denna punkt vare sig logisk eller i enlighet med de prognoser som görs i andra sammanhang beträffande oljeprisernas utveckling. Alltså — för att återgå till diskussionen i övrigt om ånggeneratorbytet — finns det sakligt sett ingen dramatik i regeringens beslut att ge klartecken till detta byte. Vi kan också notera att detta förordades redan föregående år av riksdagen på basis av ett energipolitiskt betänkande från näringsutskottet. När nu miljörörelsen går ut i hårda attacker mot energiministern, kan det inte vara därför att man tror att energiministern inte skulle vara inriktad på att avveckla kärnkraften till år 2010. Besvikelsen måste bero på att man tydligen haft förhoppningar om en förtida kärnkraftsavveckling enligt linje 3:s modell. Från socialdemokratins sida anser vi att det vore bra om miljörörelsen, och för övrigt också industrin, lärde sig att inse att de samtal som energiministern inbjuder till i energipolitiken är till för att på bästa sätt skapa en samling kring en avveckling enligt riksdagens beslut, ingenting annat. För socialdemokratins del är det inte fråga om att byta linje vare sig till linje 1 eller till linje 3. Jag tror att ju förr såväl industrin som miljörörelsen inser detta, desto mer konstruktivt kommer samtalen kring den framtida kärnkraftsavvecklingen att kunna föras. När miljörörelsen karakteriserar ånggeneratorbytet i Ringhals 2 som ett svek också mot linje 2:s kärnkraftsavveckling riskerar man dessutom att spela de intressen i händerna som arbetar för att riva upp avvecklingsbeslutet. Det är intressant att notera att just Dagens Nyheter, som ju är kärnkraftsmotståndare, har varnat miljörörelsen för detta. Fru talman! Det har också förts diskussion kring den särskilda lagstiftning om förbud mot projektering av ytterligare kärnkraftverk i Sverige som Birgitta Dahl har föreslagit. Upprörda kritiker har talat om munkavleslagstiftning och liknande. Självfallet kan man alltid diskutera om det behövs en speciell lagstiftning utöver riksdagens beslut om att vi inte skall ha fler Prot. 1985/86:124 kärnkraftverk. Men kärnkraftsindustrin får faktiskt skylla sig själv i denna fråga. Går man ut i tidningsartiklar dagen efter det att regeringen fattat beslut om att ge tillåtelse till ånggeneratorbytet och talar om förprojektering av ett nytt kärnkraftsaggregat, O4, då är det inte bara en dumhet, utan det är en direkt provokation mot den av regeringen och riksdagen fastlagda energipolitiken. Att energiministern i det läget reagerar häftigt är kanske inte så underligt. I sak har det naturligtvis ingen betydelse om Birgitta Dahl vid sidan av riksdagens avvecklingsbeslut lägger fram ett förslag om förbud mot projektering av kärnkraftverk. Politiskt sett däremot kan det kanske betyda en ytterligare markering. Om man sammanfattar läget i kärnkraftsfrågan — det framgår av utskottets betänkande 17 — kan man konstatera att den breda majoriteten kring en kärnkraftsavveckling år 2010 består. De enda som direkt skiljer ut sig är moderaterna, som vill skjuta avvecklingen in i en oviss framtid och som dessutom mer och mer propagerar för att bygga nya kärnkraftverk. Dessutom förordar detta parti byggande av Securereaktorer för värmeproduktion. Där är alltså den grundläggande skiljelinjen: å ena sidan moderaterna och å andra sidan de övriga partierna, låt vara med små variationer just i den här frågan. Dessa partier står fast vid kärnkraftsavvecklingen och vid att det icke skall byggas nya kärnkraftverk. Fru talman! De två betänkandena från näringsutskottet, nr 17 och nr 18, handlar om det mesta i energipolitiken. Sammanlagt är det fråga om 59 reservationer, och det är naturligtvis omöjligt att ta upp alla dessa på ett mera detaljerat sätt. Diskussionen måste med nödvändighet föras översiktligt, och därför börjar jag den här delen av mitt anförande med att yrka bifall till hemställan i betänkandena och avslag på samtliga 59 reservationer. Det är endast betänkande 17 som tar upp den övergripande energipolitiken, medan betänkande 18 handlar om den fortsatta utbyggnaden av naturgasanvändning i Sverige.

En grundläggande förutsättning för ett ökat oberoende på energiområdet har vi redan uppnått. Det gäller vår totala energiförbrukning, dvs. summan av äpplen och päron, för att tala med Hadar Cars språk. Den totala energiförbrukningen har inte ökat sedan 1979. Tvärtom minskar den —- om man jämnar ut årsvariationerna. Inriktningen är att den totala energiförbrukningen i framtiden inte skall öka över nuvarande nivå på ca 360 TWh. Det innebär ett kraftigt trendbrott i förhållande till utvecklingen under större delen av efterkrigstiden. Man kan notera att minskningen av vårt oljeberoende har varit speciellt Prot. 1985/86:124 dramatisk. Förbrukningen av eldningsoljor har exempelvis halverats sedan 23 april 1986 1979, och förbrukningen av de tunga eldningsoljorna har minskat ännu mer. Centern och vpk har här ett mycket mer långtgående mål i sin gemensamma reservation till betänkande 17, reservation 7. Dessa partier är inriktade på att pressa ned användningen till 300 TWh. Men det innebär enligt vår uppfattning en direkt fara för sysselsättning och fortsatt välfärdsutveckling. Moderaterna däremot värjer sig i sin reservation, nr 1, mot varje form av samhälleligt mål när det gäller energiförbrukningen. De statliga insatserna på energipolitikens område bör i princip skrotas, enligt den moderata modellen. Det som görs skall åstadkommas genom marknadskrafterna. Här skiljer sig alltså återigen moderaterna från övriga partier — inte bara från socialdemokraterna och vpk utan också från centern och t.o.m. från folkpartiet. Ivar Franzén talade i sitt inlägg om att socialdemokratin successivt har anslutit sig till centerns energipolitik. Jag vet inte om centern från början stod för en kärnkraftsavveckling år 2010. Ivar Franzén talade själv om att man enligt centern skulle avveckla redan 1990. Vi har en annan uppfattning om möjligheterna att minska energiförbrukningen utan att äventyra den framtida välfärden. Därvidlag har det inte varit så att centern och socialdemokraterna har kommit överens. Jag har ändå den bestämda uppfattningen att det är centern som i praktiken har anslutit sig till den energipolitik som vi försöker föra. Centern talar mycket om olika alternativa möjligheter. Det är också vår linje. Vi menar att oljeberoendet måste ner. Vi menar att kärnkraftsavvecklingen skall genomföras. Men vi har den metod som skisserats upp i linje 2 i folkomröstningen — den följer vi. Det är centern som fått maka åt sig, naturligtvis inte minst som ett resultat av folkomröstningen. För att återgå till moderaterna: Vi vill från vårt håll konstatera att det inte räcker med att låta marknadskrafterna ha sin gång i energifrågan. Den handlar ju inte bara om ekonomin på kort sikt utan också om långsiktighet, försörjningsberedskap, säkerhet, miljö och mycket annat. Och på alla dessa områden måste marknadskrafterna kompletteras.

Genom hushållning och satsning på torv, flis, kol, naturgas, värmepumpar och mycket annat har vi i dag också ett betydligt mer flexibelt och krissäkert energisystem än vi hade för tio år sedan, och det är en bra försäkring för framtiden. Den försäkringen hade vi inte fullt ut kunnat åstadkomma om vi enbart hade låtit marknadskrafterna ha sin gång. Vi har åstadkommit något extra, och det har betydelse för framtiden. Det kan vara intressant, fru talman, att notera hur energisparande och oljeersättning utvecklats för några olika energiändamål. Det kan ju också ge Prot. 1985/86:124 anvisningar till moderaterna, som är de ständiga pessimisterna när det gäller möjligheterna att kombinera tillväxt och välfärd med fortsatt energihushållning. Jag kan då peka på energianvändningen vid bostadsoch lokaluppvärmning. Den har blivit mycket mer effektiv under den senaste tioårsperioden. Energiförbrukningen räknad på byggnadsyta har gått ner med mer än 25 90 under de senaste tio åren, och enligt prognoserna kommer vi att kunna minska förbrukningen med ytterligare 20 96 fram till 1995. Fjärrvärmen har genomgått en intressant utveckling. Den har byggts ut kraftigt, och oljan har i stor utsträckning ersatts av andra bränslen. Så sent som 1979 utgjordes 92 90 av energitillförseln i fjärrvärmesystemen av olja. Fem år senare har oljeandelen sjunkit till knappt 40 96. Nu svarar kol, torv samt avkopplingsbara elpannor för mer än 50 96 av fjärrvärmens energibehov. Det är en dramatisk förändring. Som ett sista exempel vill jag ta upp industrin. Där har man också kraftigt minskat sin specifika energianvändning. Särskilt kraftigt har oljeförbrukningen gått ner. Det är några exempel som belyser olika delar av den energipolitik som genomförts. Och det finns naturligtvis inget som säger att inte den utvecklingen kommer att fortsätta när det gäller energisparande och effektivisering, om man dessutom stöttar det hela med målmedvetna åtgärder från statsmakternas sida. När det gäller oljeersättningen är det riktigt att vi nu går in i en lugnare fas. Man kan säga att vi i början av 1980-talet genom statliga investeringsbidrag och lånegarantier har skummat grädden av olika oljeersättningsmöjligheter. Vi har fått fram mycket av energisparande och utbyte av olja genom förbränningsanläggningar för fasta bränslen. Regeringen har i proposition 102, som behandlas i betänkande 17, föreslagit att oljeersättningsprogrammet nu skall avslutas, i den meningen att man inte skall ge mer subventioner till redan utprovad energiteknik. I stället säger regeringen att tyngdpunkten i samhällets stöd skall förskjutas till förmån för insatser för ny teknik. Det gäller såväl ny elproduktionsteknik som oljeersättning. Från utskottsmajoritetens sida välkomnar vi denna nya inriktning av energistödet, och vi yrkar bifall till regeringsförslaget på denna punkt. Vi yrkar också avslag på centeroch vpk-reservationen om att vissa oljeersättningssubventioner skulle bibehållas framöver. Det är stora förändringar i oljepriset som har ägt rum under det senaste halvåret. Såväl oljepris som dollarkurs har fallit kraftigt. I december var oljepriset ca 28 dollar per fat. Nu ligger priset mellan 10 och 11 dollar. Under samma tid har dollarkursen sjunkit med närmare 2 kr. Prognoserna för oljepriset i framtiden är i och för sig osäkra, men de flesta bedömare tycks räkna med att priset knappast kommer att överstiga 15 dollar under det närmaste året och att det finns goda chanser att det håller sig under 20 dollar per fat resten av 1980-talet. Samtidigt är det helt klart att oljepriset på sikt kommer upp i väsentligt högre nivåer. Hadar Cars och jag gör alltså en ganska samstämmig bedömning: Oljepriset kommer att vara lågt ett tag framöver. Det är bra för Sverige. Det — Prot. 1985/86:124 låga oljepriset har mycket positiva effekter för Sveriges ekonomi. Det 23 april 1986 betyder exempelvis att oljeräkningen sannolikt kommer att bli 10 miljarder kronor lägre för år 1986 än för 1985. Trots de dyra räntorna på utlandslånen kommer affärerna med utlandet att gå med ett kraftigt överskott i den nya situationen. Tillväxten ökar i ekonomin, inflationen går ned och löntagarna kommer att få en rejäl reallönehöjning. Oljepriset bidrar positivt till allt detta. Vad gäller effekterna på energipolitiken innebär sannolikt det låga oljepriset, även om oljeskatten höjs från den 1 januari 1987, att det tillfälligtvis inte blir några nya beslut om investeringar i alternativa bränslen. Också på den punkten delar jag folkpartiets bedömning. Men alternativen är nu så fast etablerade att den nya situationen inte behöver innebära alltför stora problem. Självfallet bör dock regeringen noga följa utvecklingen. Utskottet räknar med att regeringen återkommer till riksdagen med förslag till åtgärder, om det skulle visa sig att långsiktiga problem uppstår för alternativa energikällor som är viktiga för framtiden. Detta säger jag också med adress till Ivar Franzén, som tog upp frågan i sitt första inlägg. Även om det skulle gå snett, behöver dock inte regeringen omedelbart komma till riksdagen. Regeringen har faktiskt till sitt förfogande en hel del resurser som man kan använda, exempelvis de föreslagna pengarna till stöd för ny teknik som vi skall besluta om i dag — ett förslag som väl vinner bifall. Villkorslån och lånegarantier ligger redan ute och kan skrivas av eller jämkas. Vi har också bränslemiljöfonden, om det är fråga om investeringar som är relaterade till området energi och miljö. Jag kommer så till naturgasen, som har varit föremål för diskussion med anledning av inlägg från olika talare i denna debatt. Man har uttalat sina bekymmer för naturgasens situation i nuvarande läge. Det är riktigt att naturgasen kan vara ett speciellt problem i det pågående uppbyggnadsskedet. Utskottet har i sitt betänkande nr 18 behandlat regeringens proposition om vissa naturgasfrågor. Det gäller då den fortsatta utbyggnaden av Sydgasprojektet i Göteborg och i samband härmed kapitaltillskott till Swedegas AB, som skall svara för huvudledningen. Därtill har riksdagen att yttra sig över regeringens förslag till ändrad ägarstruktur i Swedegas, där Shell, Statoil och det danska gasbolaget DONG skulle gå in som minoritetsaktieägare med begränsad rösträtt vid sidan av Vattenfall. Utskottet tillstyrker naturgaspropositionen, men det är klart att utskottet samtidigt frågar sig om det långsiktigt riktiga projektet Västgas kommer att realiseras i nuvarande läge. Visserligen följer naturgaspriset i princip oljepriset, men de stora investeringarna i form av rörledningar o. d. väger relativt sett tyngre vid ett lägre oljepris. Detta riskerar att göra naturgasen olönsam. Det är mot den bakgrunden som näringsutskottet i ett yttrande till skatteutskottet har sagt att den föreslagna höjningen av naturgasskatten, som ingick i regeringens energiskattepaket, nu inte bör komma till stånd. Vi räknar faktiskt med att skatteutskottet har samma uppfattning. Detta skulle Prot. 1985/86:124 ge Västgasprojektet en god möjlighet även vid nuvarande låga oljepris. Det finns en sak som hänger samman med gaspriserna i Sydgasprojektet. Hadar Cars anser att det är för höga priser därvidlag, och även andra talare har varit inne på detta. Vi kan bara konstatera att det rör sig om ett avtal som gjordes upp under den borgerliga regeringstiden, och de insatser som den socialdemokratiska regeringen har gjort till stöd för naturgaskonsumenterna i Sydsverige har bestått i att med viss framgång — den har varit begränsad — med danskarna förhandla ner det höga gaspriset. Vi skulle vilja komma ännu längre ner, för priset är orimligt högt. Men det är alltså inte den socialdemokratiska regeringens fel att det förhåller sig så, utan det är de borgerliga regeringarna som får ta på sig ansvaret. Fru talman! Jag tänker bara säga några avslutande ord om elförbrukningen, eftersom det har varit en ganska central fråga i debatten. Inte minst Per-Richard Molén från moderaterna har behandlat denna fråga — den har varit en av hans utgångspunkter när det gällt kravet på omprövning av kärnkraftsavvecklingen och kravet att det skall byggas nya kärnkraftverk. Det är riktigt att elförbrukningen ökat snabbare än vad som har antagits i tidigare gjorda prognoser. Vi tycker egentligen att det inte är så dumt att så har skett, för det innebär ju att den el som vi producerar också kommer till användning. Vidare innebär det att vi sparar på importbränslen som är dyra. Det gäller exempelvis naturgas och kol, och det har — tills helt nyligen — gällt även olja. Det viktiga är då att vi har kontroll över elförbrukningen, så att vi undviker att bygga nya stora elproduktionsanläggningar. Detta skulle ju successivt ge ett väsentligt högre elpris än det som gäller för närvarande. Det finns — det vill jag säga till Per-Richard Molén —- inga ”fria bussresor” i det här sammanhanget, för bygger vi upp ny elproduktionskapacitet får vi också betala ett väsentligt högre elpris än för närvarande. Molén försöker blanda bort korten genom att säga att detta inte kostar någonting, utan det är bara att ge klartecken. Men även ny kärnkraft kostar ganska väsentliga summor pengar. Til syvende og sidst är det, som Ivar Franzén påpekat, bättre att använda energin, att använda elen, väl. Detta blir sannolikt väsentligt billigare än att satsa på ett stort utbyggnadsprogram för att bygga nya stora elproduktionsanläggningar. Det låga oljepriset kommer att ge oss ett ökat utrymme för att planera och för att sätta in åtgärder i syfte att minska elanvändningen på ett riktigt sätt, därför att oljan genom sitt låga pris blir en större konkurrent till elen. Trycket på elförbrukningen dämpas. På samma sätt blir elkraftsproduktionen i oljeanläggningarna mera lönsam, och vi får inte den höga kostnad härvidlag som vi tidigare fått. Vi vinner tid, men det är naturligtvis riktigt att vi utnyttjar den utsträckta tiden. Därför är det bra att energiministern, som oroats av elproduktionsökningen, nu har givit en utredning i uppdrag att snabbt undersöka orsakerna till den ökade elförbrukningen och se vad som kan göras för att dämpa elförbrukningen på lämpligt sätt. Det finns en mängd olika metoder att komma till rätta med saken utan att det på något sätt innebär fördyringar eller byråkrati. Men detta bör utredningen se på, och den skall vara klar den 1 december i år. På basis av den kan vi sedan ta en ordentlig diskussion om hur vi skall lösa det i och för sig ingalunda enkla problemet att på kort och lång sikt hålla nere elförbrukningen och undvika — Prot. 1985/86:124 att bygga nya stora elproduktionsanläggningar, som också kostar pengar. — 23 april 1986 j Tiden har gått fort, fru talman, och jag beslutar mig än en gång för att yrka Energipolitik ifall till näringsutskottets hemställan i dess föreliggande två betänkanden.

Fru talman! Det viktigaste som Lennart Pettersson tog uppi sitt anförande kom på slutet. Det skulle vara intressant att få reda på om Lennart Pettersson delar den uppfattning som Birgitta Dahl har gett uttryck för i det uppdrag som hon gett till energiverket, att, som det står i direktiven, tänkbara områden för insatser är lagstiftning i syfte att begränsa tillkomsten av nya omfattande elbehov inom industrin. Står den uppfattningen i överensstämmelse med den uppfattning man har inom de fackliga organisationer som företräder arbetstagarna inom näringslivet? Är det något fel att planera eller fundera kring låt oss säga ”en 04”? Skulle inte det kunna utgöra ett väldigt gott underlag för det anbud som förhoppningsvis ASEA-ATOM med Ingvar Carlssons hjälp skall kunna lämna över till Finland? Det är väl ett bra sätt att arbeta för att kunna hävda sig i den hårda internationella konkurrensen. På vad sätt är det möjligt, med den inställning som Lennart Pettersson har gett uttryck för, att kunna tänka sig att sälja och exportera svensk kärnkraftsteknik till vårt broderland Finland? Där skall den alltså inte vara farlig. Men här — 20 mil längre åt väster — är det helt otänkbart att över huvud taget driva kärnkraftverk efter år 2010. Det är en brist på logik som jag över huvud taget inte kan förstå. Man har material på material — jag vill på nytt komma tillbaka till Per Olof Håkanssons utredning, där han säger: ”Som alternativ till att styra bort elanvändning med hjälp av prishöjningar kan administrativa styrmedel utnyttjas. Med restriktioner och förbud för vissa typer av elanvändning kan behovet att bygga nya elproduktionsanläggningar minskas.” Är det ett sådant samhälle vi vill ha? Det står i en rapport som har kommit från OECD att för att över huvud taget kunna lösa de svenska problemen är man tvingad att använda skatteinstrumentet, stöd i olika former och regleringar. Det stod inte i det pressmeddelande kring denna OECD-rapport som utgick från industridepartementet, men förmodligen tillhör inte den heller den objektiva information som Birger Rosqvist m.fl. efterlyser och som också vore efterlängtad när det gäller information från energiminister Birgitta Dahl och från regeringens sida.

Fru talman! Lennart Pettersson påstod att jag var ologisk i mitt resonemang kring Ringhals 2. Han har fått den uppfattningen beroende på att han har fel på varje punkt. Först och främst använde jag de låga oljepriserna bara som ett bevis för att det, även om man använder de felaktiga kalkyler som Vattenfall presenterat 75 Prot. 1985/86:124 och statens energiverk sedan fullföljt, ändå inte blir någon lönsamhet med dagens låga oljepriser. Poängen i mitt påstående var att de kalkyler man har gjort är fjärmade från det faktiska förhållandet på elmarknaden. Kalkylerna var felaktiga utifrån de oljepriser som gällde då. Det var klart olönsamt att byta ånggeneratorerna, om man verkligen tar hänsyn till hur man kan avyttra den här strömmen. Det beror på två saker: antingen kan man se det som prima ström, och då måste man bygga upp en effektreserv som kostar mycket pengar men icke fanns med i kalkylen, eller också får man se det som sekunda ström utan effektgarantier, och då sjunker priset drastiskt. Centerns alternativ, Lennart Pettersson, var att man skulle stänga nu. Det går inte att hävda att säkerheten blir större om man byter ånggeneratorer och har en reaktor i gång än om reaktorn är avstängd. Även på den punkten var det alltså fel. Centern har all respekt för folkomröstningen. Centerpartiet har gång efter annan sagt att det respekterar folkomröstningen. Därför har vi centerpartister stannat för en avveckling som ligger nära linje 2. Även om vi tycker att majoriteten i riksdagen gjorde uttolkningen fel på en hel del punkter —t.ex. att högst tolv nödvändigtvis skulle bli tolv — har vi sagt: O.K., vi respekterar folkomröstningens resultat, och vi respekterar också vad majoriteten anser. Vi ansluter oss alltså inte på någon punkt till socialdemokraterna, utan det är helt enkelt fråga om att respektera folkets vilja. Jag tycker att det är betydligt klädsammare att agera som miljöoch energiministern har gjort, nämligen att mycket klart tala om sin omvändelse. Hon har mycket klart redovisat att förutsättningarna nu är andra än vi förutsåg och att man därför agerar på det sätt som man gör. Man har då agerat i den riktning som centerpartiet har talat för. Jag tycker att det är ärligt att erkänna detta. Jag tycker inte heller att det är fråga om uppgivenhet. Men faktum är så. Lennart Pettersson! DN refererade — jag tror att det var dagen efter att miljöoch energiministern hade talat på Vattenfall —i mycket lyriska ordalag vilken fantastisk framgång detta var för centerpartiet, att socialdemokraterna hade biträtt centerpolitiken. Det är bra, och jag hoppas att den överenskommelse som har gjorts, och som innebär att en rad yrkanden som i dag formellt avslås ändå kommer att få genomslag framöver, står fast.

Fru talman! Lennart Pettersson, regeringens talesman för en dag, noterar att det mellan de borgerliga partierna, kanske särskilt mellan moderaterna och centern, finns olika åsikter i energifrågan. Han frågar om det kan bildas en riksdagsmajoritet, kanske en regeringsmajoritet, med dessa partier som bas. Jag kan erinra Lennart Pettersson, som jag inte tycker bör sätta sig på alldeles för höga hästar, om att det för regeringen i denna fråga inte finns en naturlig majoritet av det slag som den normalt kan luta sig mot. Vänsterpartiet kommunisterna, som ju brukar räknas in i regeringens underlag, har inte mindre än 16 reservationer av de 59 i dessa två betänkanden och står för samtliga tre särskilda yttranden. Den majoritet som finns i riksdagen beror bl.a. på att det inom mitt parti finns en vilja att i långa stycken söka samlande, breda och realistiska Prot. 1985/86:124 energipolitiska lösningar. Det sammanhänger bl.a. med att energipolitiken 23 april 1986 lämpar sig särskilt illa för skarpa kastningar. De mycket dyrbara investeringar som görs inom energiområdet mår bra av en långsiktig och konsekvent politik. Det förblir en riktpunkt i folkpartiets arbete inom energipolitiken. Fru talman! Birgitta Dahl vill införa en lag mot den som vill planera för nya kärnkraftverk. Lennart Pettersson erinrade om detta. Enligt min uppfattning ger det främst ett intryck av att Birgitta Dahl inte litar på styrkan och hållfastheten i de egna argumenten. Alla i Sverige vet ju att riksdagen efter folkomröstningen uttalat att inga nya kärnkraftverk skall byggas. Dessutom har riksdagen beslutat att de kärnkraftverk som nu finns skall tas ur drift senast år 2010. Bakom detta står en bred majoritet i riksdagen. Om det då inom näringslivet ändå finns de som vill satsa tid och egna pengar på en planering stick i stäv mot riksdagens beslut måste de ha sina särskilda skäl för detta. Vilka dessa skäl än är finns det ingen anledning att förbjuda dem att på egen bekostnad tänka och planera för en framtid som de tror på. Håller regeringen och riksdagen fast vid sin linje blir det ändå inga nya kärnkraftverk i Sverige. Fru talman! Birgitta Dahl bör argumentera bättre och kommendera mindre.

Fru talman! Lennart Pettersson uppehöll sig bl.a. vid målet för energianvändningen och gjorde en koppling till frågan om miljön. Det är naturligtvis väldigt viktigt. Också jag uppehöll mig något vid detta i mitt tidigare inlägg. Det positiva sambandet mellan lågt energiutnyttjande och minskad miljöpåverkan är viktigt att uppmärksamma. Om man inte uppställer ett seriöst mål för energianvändningen, frånhänder man sig möjligheten att påverka miljön i en gynnsam riktning. Vi vet att det är fullt möjligt att bevara den nuvarande levnadsstandarden samtidigt som Sveriges energiförbrukning ganska drastiskt kan minskas. Föreställningen att en ständigt ökande förbrukning av olika naturresurser skulle ligga till grund för ett bibehållande eller en ökning av människornas levnadsstandard är inte bara falsk utan kan dessutom bli ödesdiger för vår fortlevnad. Tillväxtens innehåll avgör kvaliteten på människors liv och på miljön. I stället för företagens profiter är en långsiktig och varsam hushållning med våra resurser det som främst skall möjliggöra en klok omställning av energipolitiken i vårt land. Lennart Pettersson tog upp beslutet om ett utbyte av generatorer i Ringhals 2 och sade att det är i linje med vad som har beslutats och vad linje 2 stod för när man talade om att en avveckling av kärnkraften skulle ske senast år 2010. Han nämnde också att det finns förhoppningar från miljövänner och andra om en avveckling före år 2010. Givetvis finns det sådana förhoppningar. Det finns ingenting i de beslut som har fattats och de ställningstaganden som har gjorts i samband med folkomröstningen som säger att man skall vänta till år 2010, utan det är den senaste tidpunkt som har satts för avvecklingen. Skall man få en avveckling med förnuft, måste man börja nu. I varje fall måste man bestämma datum och årtal för när man skall börja avveckla det första kärnkraftsaggregatet. Därför kvarstår kritiken när det gäller Ringhals 2. Här hade regeringen chansen att i stället för att satsa ytterligare 1,2 miljarder kronor börja avvecklingen med Ringhals 2. Det hade varit förnuftigt.

Fru talman! Hadar Cars säger att jag har noterat vissa meningsskiljaktigheter mellan de borgerliga partierna i energifrågan. Förvisso är det så. Man måste vara både blind och döv för att inte märka de djupgående klyftor som finns mellan de borgerliga partierna just i energipolitiken. Jag tänker med fasa tillbaka på de sex borgerliga regeringsåren, då det här landet verkligen mådde illa av den ständiga oenighet, inte minst i energipolitiken, som rådde mellan de borgerliga regeringspartierna. Man kan, eftersom Hadar Cars erinrar om det, jämföra med den utveckling som vi har haft sedan 1982 med en socialdemokratisk regering, t.o.m. en minoritetsregering. Det visar att det går att regera om man har en klar politisk linje. Uppenbarligen, det ser vi nu, är de borgerliga allvarligt i luven på varandra om energipolitiken. Det bådar inte gott för framtiden. Jag skulle vilja säga till Per-Richard Molén att vi har lagt fast vår linje: klok hushållning, sparande, effektanpassade eltaxor, att efter hand ta ut elpannor ur värmeproduktion osv. Vi anser att det räcker en bra bit. Moderaterna har inte den uppfattningen. Ni klagar i största allmänhet på att elen inte räcker till. Då vill jag fråga: Vad är ert alternativ? Är det utbyggnad av de outnyttjade fyra stora älvarna? Är det vindkraft, stora kolkondenskraftverk eller är det utbyggnad av kärnkraftverken? Ni kan inte säga att er lösning är att skjuta på avvecklingen av kärnkraftverken, för det här problemet är enligt er egen beskrivning något som ligger ganska nära i tiden. Jag vill alltså ha ett svar på frågan: Vad är det moderata alternativet när elen enligt er uppfattning inte räcker till framöver? Det charmerande med Ivar Franzén är att han alltid anser sig ha rätt och alla andra fel. Han satt i statens energiverks styrelse och reserverade sig mot en hel mängd förslag framlagda av olika självständiga personer med, som jag tror, mycket klar ekonomisk och annan bedömningsförmåga i de här frågorna. Därför vill jag återigen konstatera att det utlåtande som skrevs, bl.a. av statens energiverk, efter mycket ingående undersökningar mynnade uti ett klart förord, även på ekonomiska grunder, för ånggeneratorbytet och avvecklingstidpunkten enligt linje 2.

Fru talman! Det är värt att notera att Lennart Pettersson i sitt genmäle undviker att över huvud taget ta upp till diskussion den svenska kärnkraftsexporten till Finland, som statsministern har varit med och stött. Det är värt att notera att Lennart Pettersson inte heller vill ta upp en diskussion om de regleringar och prishöjningar på el som OECD-rapporter och Per Olof Håkansson i sin rapport beskriver. Det är värt att notera att Lennart Pettersson inte över huvud taget tar upp de regionalpolitiska konsekvenser som prishöjningarna kommer att få på en lång rad av elintensiva industrier. Det skulle vara rätt intressant att veta: Tror verkligen Lennart Pettersson att — Prot. 1985/86:124 vi som bor längst norrut i Europa, och således behöver mer energi, skall vara — 23 april 1986 det enda land i hela Europa som inte bara skall dra ner vår totala energikonsumtion utan även vår elkonsumtion? Det är väldigt litet av realism i detta. Om några är blinda och döva i den här församlingen är det nog socialdemokraterna, som vägrar att inse hur verkligheten ser ut just nu.

Fru talman! Det kan givetvis uppfattas som övermaga att påstå att man har rätt när så många andra anser att man har fel. Jag försökte bygga under mina påståenden ganska väl. Sakinnehållet är det egentligen inte någon som har kunnat motbevisa. I stort sett ligger skillnaderna i att man har en, tycker jag, gammal kalkylering, som bortser från den ganska drastiska utveckling som skett på elmarknaden under i första hand den senaste femårsperioden. Jag vågar också säga att det i så fall inte är första gången centern har stått ensam och fått rätt. Lennart Pettersson var oroad för framtiden, och han utgår mycket realistiskt från att det med stor sannolikhet blir en icke-socialistisk regering 1988. Han är oroad för att vi inte skall kunna föra någon energipolitik. Helt klart är att socialdemokraterna själva måste ha stöd, och vi ställer gärna upp när ni kommer så nära oss att det kan fungera. Men jag tror också att det finns möjlighet att söka gemensamma nämnare på den icke-socialistiska sidan. Självfallet måste moderaterna sortera bort en hel del och jag tror att de, när det kommer till kritan, trots allt är realister och att också de går över till vad som egentligen är bäst för hela Sverige och inte enbart för enstaka parter i samhället. Då tror jag det går att hitta en gemensam nämnare, och oron kan Lennart Pettersson överlåta till oss. Vi skall nog klara av det. Om inte annat är det klart att en majoritet i riksdagen finns kvar i alla fall, och då går frågan att lösa även om det skulle bli stora avvikelser i betraktelsesätt. Det är ett faktum som kan vara värdefullt i den gemensamma hanteringen i riksdagen och när det gäller det gemensamma ansvar vi ändå måste ta. Några ord om den ökade elanvändningen. Regeringen, moderaterna och kraftbolagen är överraskade över att elanvändningen ökat så snabbt. Men det är ju bara så att marknadsföringen har lyckats. Man har lyckats sälja den ström man producerat. Det hade varit totalt misslyckat om detta inte hänt. Det var knappast svårt att förutsäga vad som skulle hända. Det gjorde vi från centerns sida redan 1982. Vi pläderade för kostnadsanpassade taxor. Med det hade många problem kunnat undvikas, men det var ingen som trodde oss då. I dag är det klart bevisat att vår rekommendation hade gett en helt annan utveckling, nämligen ett bättre utnyttjande av elproduktionskapaciteten, ett lägre genomsnittligt pris och en betydligt större oljeersättning. Men vi bedömdes då vara orealistiska. Tänk efter, så skall ni finna att centerpolitiken är byggd på mycket säker grund, och om den drivs konsekvent får vi en bra utveckling i Sverige.

Fru talman! Jag skall dra en barmhärtighetens slöja över den borgerliga oenigheten om energipolitiken och dess eventuella konsekvenser i samband med en eventuell regeringsbildning genom att inte vidare kommentera den frågan. Ivar Franzéns sista inlägg kan få tala för sig själv. Per-Richard Molén klagar återigen på att elektriciteten inte räcker till. Han tycker inte att socialdemokraternas politiska inriktning när det gäller elanvändning är riktig. Men när jag frågar honom vad han vill sätta in för att öka elproduktionen, om han skall använda de outbyggda älvarna, om han skall bygga nya kärnkraftverk eller kolkondenskraftverk och liknande, svarar han helt enkelt inte. Han klagar, men har inga egna lösningar. Det är nu dags att ni i moderata samlingspartiet talar om vad ni vill göra för att lösa behovet av elektricitet, som enligt er uppfattning inte räcker till. Vi har en mera positiv uppfattning från vår sida om vart man kan nå genom en effektiv elanvändning och genom ett effektivt sparande. Det har förekommit en hel del anklagelser mot Birgitta Dahl att hon skulle stå för en restriktiv och byråkratisk linje i denna fråga. Låt mig då bara citera några rader ur de direktiv som utredningen om el och inhemska bränslen har fått när de skall se på frågan om den ökade elanvändningen och föreslå riktlinjer: Regeringen betonar att förslagen bör vara av generell natur och inte kräva centrala regleringar eller lagstiftning. När det gäller frågan om kärnkraftsexport till Finland är det bara att notera att varje land står för sin egen energipolitik. Det finns inte — och kommer inte att finnas — några förbud för ASEA-ATOM att projektera kärnkraftsreaktorer för export. Däremot kan jag inte för mitt liv förstå varför Oskarshamns kraftverk skulle ge sig in i den exportruljangsen. Vad man därifrån har framfört är ingenting annat än en provokation som gäller den energipolitik som regeringen för och som riksdagen fattat beslut om.

Fru talman! Det har varit mycket intressant att på nära håll följa den här energipolitiska debatten — det är första gången jag har haft den möjligheten. Jag blev också något förvånad över att Lennart Pettersson, som Hadar Cars så bra uttryckte det, så starkt underströk den icke-socialistiska oenigheten på den här punkten. Tack vare den oenigheten, tack vare att de ickesocialistiska partierna haft olika ståndpunkter i energifrågan, har det uppkommit möjligheter för socialdemokraterna att få stöd för att ta sig fram energipolitiskt. Vi kan alla med lätthet erinra oss folkomröstningens dagar, då man faktiskt fick konstruera två linjer för att inte socialdemokraterna skulle behöva bli alltför generade över att omfamnas av både folkpartister och moderater i den här frågan. Och, som Hadar Cars helt riktigt sade, inte kan man tala om någon socialistisk enighet när det gäller energipolitiken! Det måtte vara en sentida historia att det socialdemokratiska partiet nu är så sammansvetsat att det internt är enigt om energipolitiken. Under folkom röstningens dagar mötte man ju alltid olika falanger från just det socialdemo = Prot. 1985/86:124 kratiska partiet. 23 april 1986 Fru talman! En ansvarig energipolitik måste beakta sambandet med de ändliga naturresurserna och påverkan av miljön. Den globala utvecklingen med överbefolkning, miljöförstöring, brist på livsmedel och instabila råvarumarknader gör att även Sveriges energipolitiska handlingsutrymme begränsas. Därför måste vår energihushållning så snabbt som möjligt komma i balans utan kärnkraft. Detta kan ske genom en målmedveten satsning på bättre hushållning och återvinning, genom att vi ger våra produkter bättre hållbarhet och genom att vi går över till råvaror som finns rikligt och helst är förnybara. Kds arbetar för att den nya inriktningen av energipolitiken, som grundlades av regeringen Fälldin, som tillträdde 1976, skall befästas och fullföljas. Målet är att inhemska och förnybara energislag i kombination med ett intensifierat sparande och ökad hushållning successivt skall ersätta kärnkraft och import av olja och kol i ett alltmer resursbevarande lågenergisamhälle. Fru talman! Under den gångna vintersäsongen har det visat sig att landets elförbrukning har ökat högst väsentligt. Under vinterns kallaste dagar har Sverige — förutom att vi haft egen dyr elproduktion i oljekraftverk — tvingats importera en icke oväsentlig mängd el för att täcka vårt eget energibehov. Den här utvecklingen tas nu i en kraftfull kampanj till intäkt för att ifrågasätta folkomröstningens och riksdagens beslut om att avveckla kärnkraften till år 2010. Men detta, fru talman, är ju en fullständigt logisk följd av den energipolitik som regeringen, kraftföretagen och Vattenfall bedriver. Denna energipolitik, som målmedvetet leder landet in i ett alltmer gigantiskt elberoende, verkar ha som målsättning att ställa riksdagen och svenska folket inför ett fullbordat faktum. Får denna politik fortgå är risken stor att elenergibehovet trissas upp till den grad att kärnkraften — trots alltmer förslitna och farliga anläggningar — inte kan undvaras. Regeringen har de senaste åren mer eller mindre avvecklat alla lånoch stödinsatser för energibesparande åtgärder. Samtidigt har utomordentligt litet gjorts för att främja energibesparingar genom skatteoch taxeändringar. Den kraftiga ökningen av elförbrukningen är därför inte alls förvånande. Regeringens beslut att låta Vattenfall satsa 1,2 miljarder kronor på nya ånggeneratorer vid kärnkraftverket Ringhals 2 har utan tvivel skapat motsägelsefulla signaler i energipolitiken. Det går inte att skapa förtroende för energipolitiken, när man talar om avveckling, men i handling alltmer bygger fast kärnkraften i vårt energisystem. Jag kan inte se att regeringens trovärdighet kan restaureras på annat sätt än att man snarast lägger fram en konkret avvecklingsplan för kärnkraften och inte skjuter upp detta ända till 1995. Ett sådant uppskov blir i praktiken förödande i kombination med den energipolitik regeringen, med benägen hjälp av kraftföretagen och Vattenfall, bedriver. När man nu satsar 1,2 miljarder ytterligare på ett redan dödsdömt energisystem, försvårar man samtidigt på ett allvarligt sätt introduktionen av framtidens inhemska energisystem. Men, fru talman, det här beslutet får inte fortsätta att skapa uppgivenhet 81 Prot. 1985/86:124 och handlingsförlamning bland miljövänner och förespråkare för alternati ven till kärnkraft. Nu måste i stället arbetet för skärpt energihushållning och miljövänliga energisystem intensifieras. Samtidigt måste kraftindustrins offensiv för att riva upp folkomröstningens och riksdagens avvecklingsbeslut mötas av en beslutsam politisk och folklig opinion. Det är också alldeles uppenbart att energifrågorna förtjänar att handhas av ett speciellt energidepartement. Fru talman! Jag ber att få yrka bifall till motion N433 i vad avser mom. 52—- i övrigt är ju motionen bifallen — och till motion N451. Dessutom yrkar jag bifall till reservationerna 2, 4, 7, 12, 14, 18, 19, 21, 24, 32, 35, 36, 40, 43, 45 och 46.

Fru talman! När utbyggnaden av älvarna i Sverige inleddes var den inte någon egentlig stridsfråga i vårt land. Det går lätt att hitta flera skäl till detta. Först och främst saknade kommunerna talerätt i vattenmål annat än som fastighetsägare. De framtida skadorna i vattenmålen var svåröverblickbara och några erfarenheter att stödja sina bedömningar och antaganden på fanns inte. Dessutom ansåg nog de flesta att det behövdes en omfattande produktion av elektrisk kraft, och vattenkraften togs i anspråk. Ute i utbyggnadskommunerna insåg man rätt snart hur omfattande skadorna blev i de älvar där utbyggnad för vattenkraftsändamål ägde rum. Vissa försök att samla ihop den opinion som fanns ute i dessa bygder för att kräva rättvisa och kommunal talerätt gjordes genom bl.a. Norrlands naturvärn och Fjällkommunernas samarbetskommitté. Genom lagändringar har kommunerna numera talerätt i vattenmål, och en viss uppräkning av bygdemedel och fiskeavgifter har skett. När riksdagen beslutade att avskaffa kommunernas beskattningsrätt beträffande juridiska personer förlorade många vattenkraftskommuner mycket betydande skatteintäkter. Jokkmokks kommun lär ha förlorat 23 milj.kr. årligen på detta beslut. Det finns alltså mycket tungt vägande rättviseskäl och regionalpolitiska skäl att bifalla vpk-förslaget om en produktionsavgift på äldre vattenkraftverk. Med den avgiftsnivå som vpk har föreslagit skulle de samhällsfonder vi vill inrätta tillföras ca 2,5 miljarder kronor årligen. Tillsammans med andra regionalpolitiska stöd kunde detta blir grunden för en kraftfull tillväxtpolitik i kraftverkslänen. Jag yrkar bifall till reservation 29 om regionala samhällsfonder. Vi har tidigare från vpk drivit linjen här i riksdagen om en mycket omfattande energiskogsodling. Vi ser det som en klar framgång att man nu börjar planera för energiskogsodlingar på flera platser i Sverige. Tyvärr satsas det alldeles för litet på den potentiellt mycket stora odlingsmöjlighet för energiskog som torvmarken utgör. Det odlingsförsök man lagt ut på Finnmossen har haft betydande svårigheter. Detta har gällt såväl maskinval som betning och en rad andra faktorer, precis som man kan vänta sig vid ett utvecklingsprojekt av detta slag. Nu ser det tyvärr ut som om några ytterligare försök på torvmark med energiskogsodling inte kommer att sättas i gång. Finnmossenprojektet arbetar enligt uppgift med mycket knappa anslag. Olikartade förutsättningar på myrmarkerna i fråga om bördighet, klimat och tillämpad teknik motiverar ett avsevärt utvidgat program för energiskogsodling på torvmark. Kunskapsoch erfarenhetsuppbyggnaden måste fortsätta. Det har funnits svårigheter av både biologisk och teknisk natur vid energiskogsodling på torvmark. Erfarenheterna visar dock att dessa kunnat lösas på ett konstruktivt sätt. De för de ekonomiska utvärderingarna mest värdefulla projektresultaten måste dock inväntas till dess produktionsoch skördeutfall föreligger. Trots att den ekonomiska analysen ännu inte kan genomföras, anser vi från vpk att ett utvidgat försöksprogram för odling av energiskog på torvmark bör utarbetas. Ansvaret för genomförande av detta program bör som hittills läggas på domänverket. Där finns redan den kompetens och erfarenhet som samlats under hittillsvarande utvecklingsarbete. Jag yrkar bifall till reservation 50. Etanolframställning i Sverige har aktualiserats och drivits som ett angeläget energipolitiskt projekt här i riksdagen vid ett flertal tillfällen. Förslaget i budgetpropositionen om att uppföra en fullskaleanläggning för framställning av etanol ur spannmål är en framgång för dessa strävanden och ett viktigt steg för att få fram alternativa drivmedel. Frågan om var denna tillverkning lämpligast bör lokaliseras är därför aktuell. I motion 1985/86:N429 av Oswald Söderqvist tas detta problem upp. En lokalisering till Enköping skulle otvivelaktigt ha många fördelar transportekonomiskt och med dess närhet till en stor marknad. Detta bör beaktas i den fortsatta diskussionen om lokalisering av en anläggning för produktion av etanol. Fru talman! Förutom sänkning av hastigheterna på våra vägar, övergång till katalytisk avgasrening och blyfri bensin borde en riktad satsning på gasdrift av bilar genomföras. Gasdrift skulle möjliggöra mycket betydande miljöförbättringar.

Fru talman! Inledningsvis vill jag säga följande med anledning av det som sades här tidigare om Oskarshamns Kraftgrupps ”avsikter” att projektera en ny reaktor, betecknad O4. Vi vet ju hur rubriker och ingresser ibland kan utformas i pressen och även i andra sammanhang. Jag har framför mig ett kort brev, adresserat till energiminister Birgitta Dahl, från OKG AB:s styrelseordförande Göran Ekberg. Det är alltså med anledning av vad som sagts jag vill föra det till kammarens protokoll. Brevet, som är daterat den 3 april 1986, lyder sålunda: ”Med anledning av debatten kring OKGs sk förprojektering vill jag såsom styrelsens ordförande framhålla följande. Vid OKGSs senaste styrelsesammanträde 1986-03-13 slutredovisades OIII projektet. Efter diskussion därefter uttalade styrelsen att OKG borde följa utvecklingen på kärnkraftområdet, framför allt i fråga om säkerhetssystem. Vidare önskade styrelsen att OKG skulle sammanställa drifterfarenheter av de tre "generationer anläggningar som nu är i drift i Simpevarp. Härigenom skulle man kunna få en uppfattning om vad som ur säkerhetssynpunkt är det bästa i de tre anläggningarna. Mot denna bakgrund har ledningen i OKG handlat. Självfallet har det därvid ej varit aktuellt att projektera en ny anläggning. Det var alltså att man skulle sammanställa drifterfarenheter av tre generationer anläggningar och därigenom få en uppfattning om vad som ur säkerhetssynpunkt är det bästa i de tre anläggningarna som gavs arbetsnamnet O4. Man får väl döpa om projektet och därmed kanske få det problem ur världen som uppstod i och med beslutet. Fru talman! Tillsammans med några andra socialdemokratiska riksdagsledamöter har jag försökt aktualisera ett krav på objektiv, bred och allsidig information om kärnkraftsproduktionen. Detta har föranlett vidlyftiga spekulationer såväl i detta hus som utanför det. Låt mig först återge vad vi har sagt i motionen, som har beteckningen 1985/86:N424. Vi konstaterar att i västvärlden, inom OECD, ökade kärnkraftsproduktionen 1984 med 19 96. Det var mer än 30 96 ökning i Västtyskland, Spanien och Frankrike. I slutet av 1984 fanns det inom OECD 264 verk i drift och 112 under byggnad. I USA producerades för första gången mer el med kärnkraft än med vattenkraft. Vi vet att i Sovjetunionen och andra socialistiska stater byggs kärnkraftsproduktionen ut i ansenlig omfattning. Detta är fakta som ingen kan bestrida. 1985 började vi i Sverige närma oss en elproduktion med kärnkraft lika stor som den med vattenkraft, och vi har behövt den kraften. Den samlade erfarenheten av kärnkraftverk i drift motsvarade i slutet av 1985 nära 4 000 driftår och ökar med 400 driftår per år. Det är också faktauppgifter som anges i officiell statistik. Den internationella erfarenheten i fråga om haverisäkerhet är god. Sverige är ett föregångsland i fråga om säkerhetsmässig utveckling, och de svenska kokarreaktorerna av ASEA-ATOM:s konstruktion har en drifttillgänglighet iinternationell toppklass. Föreskrifterna som reglerar kärnkraftverkens drift medför ett mycket starkt samband mellan drifttillgänglighet och säkerhet. Den höga drifttillgängligheten vid de svensktillverkade verken ger således en god bild av den också höga säkerhetsstandarden.

Det ger god lönsamhet både för producent och för konsument. Elpriserna i Sverige är låga i internationell jämförelse. Vi har kunnat använda vår billiga egenproducerade el — hälften från kärnkraft — i kampen mot försurningen och utlandsskulden. Åtskilliga miljoner ton olja har kunnat sparas och undgå förbränning. I debatten om försurning och skogsdöd måste detta vara ett betydelsefullt positivt konstaterande. Ett faktum är att vi med den tillgång vi haft på el, sedan vi har tillgodosett de s.k. elspecifika behoven, har kunnat använda 25 Ze av elproduktionen för uppvärmning. Den här uppgiften kommer från industridepartementet. Men i Sverige lever vi ändå — Prot. 1985/86:124 med ett beslut om att kärnkraften, dvs. nära 50 20 av vår elproduktion, skall 23 april 1986 vara helt borta inom ett kvarts sekel. Varför? Det är ingen kärnkraftverksolycka i Sverige som ligger bakom det beslutet. Det är i stället en olycka borta i USA, vid Harrisburg, eller rättare sagt vid Three Mile Island. Beskrivningen av händelseförloppet därstädes dramatiserades kraftigt. Det är nu sju år sedan. Vi vet att det blev en ekonomisk katastrof för kraftföretaget, men i övrigt stämde inte mycket med det katastrofscenario som utmålades. Haveriet i USA vid Three Mile Island orsakade inga omgivningsskador på grund av radioaktiva utsläpp. Personskador på grund av strålning bland personal har inte rapporterats. Däremot orsakades skador på människor av psykiskt slag. De dramatiserade rapporterna om händelsen satte sina spår. Känslor av oro, otrygghet, ängslan och rädsla blev den behållning många människor fick av rapporterna — även i vårt land. Det har varit klent med insatser för att råda bot på deras olyckliga situation. Hittills har vi i Sverige endast producerat ca 15 20 av den kärnkraft vi bestämt oss för att ha. 85 20 kvarstår. Vi kan säga att kärnkraften i Sverige därigenom har framtiden framför sig, även om nu snävt fastlagd tidpunkt för totalavveckling skulle stå fast. Det vore därför orättvist, inhumant och direkt ovänligt mot många människor att enbart acceptera den psykiska skada de erhöll genom den katastrofinformation som främst spreds i samband med haveriet vid Three Mile Island. Detta gäller också de många människor som varit mottagliga för de sensationslystet negativt färgade beskrivningar som ofta getts om produktionen av den fredliga användningen av kärnkraften och som gett dem oro och ängslan. En objektiv, bred och allsidig information vore ett minimikrav för att återskapa åtminstone en del av befogad trygghetskänsla. Det borde vara en angelägen politisk uppgift att här stå till tjänst med faktauppgifter om produktion av kraft med fredligt utnyttjande av kärnenergin. Det är ingen av oss motionärer som här i riksdagen har utgått från att objektiv, bred och allsidig information om kärnkraftsproduktionen direkt skulle leda till beslut om fortsatt kärnkraftsdrift. Vi har inte nämnt någonting om det. Det har däremot företrädare för den gruppering som propagerat för en mycket snabb avveckling gjort. Detta är intressant, för det innebär ju att man ser förutsättningarna för sin argumentation hotad. Objektiv, bred och allsidig information kan alltså inte gagna sådana intressen. I reservation 35 har man nu svängt på resonemanget. Man kan acceptera objektiv information till allmänheten, men då är tydligen inte sådana faktauppgifter som angetts i vår motion accepterade. Det finns faktiskt ingen som pekat på något sakfel i de uppgifter vi lämnat i vår motion. Det är djupgående sociala och politiska konflikter som legat bakom riksdagsbesluten om planeringen för vårt lands energiförsörjning en bit in på nästa århundrade. Med hjälp av uppfattningar som bygger på bred, objektiv och allsidig information kan vi motivera ett sunt fattat beslut, grundat på alla fakta. Fru talman!

Det är också därför som vi anser det vara angeläget med statliga initiativ och objektiv information, såsom vi antytt i vår motion, gärna en information som bl.a. är byggd på — och sammanställd av — de uppgifter som kommer från statens strålskyddsinstitut, kärnkraftinspektionen, nämnden för använt kärnbränsle och de lokala säkerhetsnämnderna.

Fru talman! Jag är alldeles övertygad om att ingen i den här kammaren är emot objektiv information. Då bör vi fundera ett ögonblick över hur vi i allmänhet försöker åstadkomma sådan information. Vi ger betydande presstöd för att många tidningar skall kunna komma till tals. När det gäller kärnkraften har vi starka företrädare för kärnkraften. Kärnkraftsbolagen kan på elabonnenternas bekostnad — och gör det också — sprida betydande information. Det har vi inte ansett vara något fel. Vi har självfallet organisationer som tror att kärnkraften är ett missgrepp och därför sprider information. Vi har myndigheter med informationsansvar, osv. Jag har mycket svårt att se hur man, som Birger Rosqvist menar, skulle försöka avskärma någon särskild statlig informationsfunktion, som skulle innebära den absoluta objektiviteten. Jag tror att det är viktigt att man försöker redovisa så många sakuppgifter som möjligt. De tal som Birger Rosqvist här redovisar är korrekta. Samtidigt är det ett faktum att kärnkraften fortfarande bara svarar för några få procent av världens energiförsörjning. Ännu finns det ingen garanterad lösning på avfallsfrågan. Här är det ungefär samma situation som med DDT. När det medlet kom en gång i tiden ansågs det vara praktiskt taget ofarligt. Det var t.o.m. en jägmästare som ansåg att man kunde äta det till frukost. Men hur blev det? I och med att medlet inte bryts ned i naturen — eller i varje fall bryts ned otroligt långsamt — lagras det och skapar problem som inte kan bemästras. Skulle vi långsiktigt satsa på kärnkraft, så skulle vi samla ihop avfallsberg av väldig dignitet. Trots att varje kilowattimme ger litet skulle den samlade produktionen ge enorma kvantiteter. Här är det fråga om tusentals år. Bara det talar för att kärnkraft inte är någon framtidslösning. Dessutom har vi tillgång på flödande energi långt mer än vi behöver. Jag tror det är ganska viktigt att vi har respekt för detta med tid och rum i våra överväganden. Jag vill peka på att det ekonomiskt inte har varit något äventyr och att det miljömässigt har varit mycket fördelaktigt att ersätta stora delar av kärnkraften med biobränsle, ett bränsle som på ett naturligt sätt faller in i naturens eget energikretslopp. Därmed kunde vi ha vunnit stora fördelar gentemot den kärnkraftsutbyggnad som nu skett.

Fru talman! Jag noterar att Ivar Franzén säger att han inte har någonting emot en objektiv information i de här frågorna. Det är väl bra. Men utgångspunkten i mitt resonemang var inte något långsiktigt användande av kärnkraft. Jag konstaterade att vi har ungefär 85 96 av den kärnkraft som vi bestämt oss för framför oss och att det finns människor som är oroliga och rädda för detta, en oro som är grundad på sådana scenarion som målats upp i samband med TMI-olyckan. De har också förekommit rikligt — även om det kanske ligger några år tillbaka. Så fort det var något som pyste någonstans i något kärnkraftverk, blev det stora rubriker, ja, då var den stora katastrofen på gång. Vi lärde oss en hel del av den olycka som hände borta i Amerika. Vi har lärt oss av misstagen — det har kärnkraftsindustrins folk gjort, och det har de som är operatörer vid verket också gjort. Riskerna har minskat under dessa sju år. Men nu finns det faktiskt människor som går i skräck för sådana olyckor — jag är övertygad om att Ivar Franzén har mött dem. Kan vi inte försöka tala om för dem att de händelser som de i största utsträckning grundar sin rädsla på kanske inte ens kan förekomma och att möjligheten att de skulle förekomma är försvinnande liten? Skulle vi inte kunna hjälpas åt att informera på det sättet, i stället för att blåsa under så fort det finns misstanke om att någonting kan vara på tok i samband med den här produktionen, skapa stora rubriker och haussa upp det hela på ett fruktansvärt sätt? Det är elakt, inhumant och ovänligt mot de människor som är mottagliga för dessa skräckvisioner att måla upp sådana. Det är detta som vi vill råda bot på med den breda, allsidiga och objektiva informationen.

Fru talman! Jag kanske överraskar Birger Rosqvist när jag säger att jag håller med honom på en punkt. Det gäller att sannolikheten för en härdsmälta är mindre i dag än för tio år sen, i varje fall i de nyare kärnreaktorerna. Men beträffande det som är så osannolikt att det knappast har hänt men ändå har hänt osv. — om vi kommer ihåg den monologen — finns ändå riskerna kvar. Och ingen som vill stå för en objektiv information kan hävda att sådant inte kan hända. Låt vara att driftsäkerheten har förbättrats, även om den fortfarande inte är hundraprocentig, men vi har ändå kvar problemen med avfallet och problemen med avvecklingen. Upparbetningsanläggningen i England sprider sitt avfall även mot de svenska kusterna och ger förhöjda strålhalter i den fisk som vi fångar. Det finns stora mängder avfall ute i världen som inte har någon ”ansvarig” ägare, och man har i planeringen för hur avfallet skall tas om hand inte kommit fram till någon fullgod lösning. Detta är, Birger Rosqvist, i sanning ett mycket skrämmande problem. Jag ger gärna svensk kärnkraftsindustri en liten hedersbetygelse för att den i många avseenden har varit en föregångare. Men inte heller svensk kärnkraftsindustri kan garantera driftsäkerheten, och man har definitivt ingen säker slutlig lösning av problemet med omhändertagandet av avfall. Detta måste stämma var och en av oss till eftertanke. Jag tror att folkomröstningskampanjen sammantaget — om vi försöker balansera alla överdrifterna i den — gav dem som sökte efter sanningen en Prot. 1985/86:124 ganska god möjlighet att finna den. Som helhet präglades kampanjen av en så hög grad av objektivitet som vi över huvud taget kan åstadkomma. Folkomröstningens mening skall vi ha mycket stor respekt för — och det tror jag att även Birger Rosqvist har. Jag vill inte medverka till den typen av objektiv information som invaggar människor i en falsk säkerhet. Här måste alla sakuppgifter få komma fram. Vi har samtliga ett ansvar för att försöka ge den information som ligger så nära sanningen som möjligt.

Fru talman! I den reservation 35 som har fogats till betänkandet, och där Ivar Franzéns namn finns med, inleder reservanterna med att säga: Motion 424 är ett tecken på att socialdemokraterna håller på att tänka om — nu skall kärnkraftsproduktionen fortsätta. Man har alltså tolkat resultatet av en objektiv allsidig information på det sättet. Ivar Franzén vill inte för allt i världen att kärnkraftsproduktionen skall fortsätta. Vi har moderna, säkra anläggningar i Sverige, det är riktigt. Men ute i världen har man dåliga anläggningar som går för fullt och för vilka det inte finns några avvecklingsplaner. De anläggningarna påverkas ju inte på något sätt av vår avveckling. De gamla och dåliga anläggningarna, som Ivar Franzén säger, skall alltså fortsätta att producera, medan våra moderna, säkra anläggningar skall tas bort. Vi hjälper inte omgivningen med detta! Tiden medger inte någon diskussion om avfallet, men det finns ändå. Jag, och många andra, har den uppfattningen att det system som vi tillämpar i Sverige är av den karaktären att det kan accepteras ur säkerhetsmässiga synpunkter. Jag bor i närheten av den aktuella anläggningen. Jag känner personalen. Jag vet att de som jobbar i anläggningen är fulla av förtröstan och kan acceptera systemet. Vi skall akta oss för att överdriva rädsla och skräck. Låt mig lämna kärnkraftsområdet, men ta ett annat målande exempel. Just nu står det ett fartyg berghårt fast ute vid Gotska Sandön. Ingen tycks kunna få väck fartyget, trots att det står på rätt köl och allt är O.K. För någon månad sedan lämnade besättningen fartyget i panik, därför att man trodde att det skulle kantra. Sex man omkom. Tänk om de inte hade skrämts upp! De hade då stannat kvar på båten. De hade mått gott, och alla hade varit i livet. Vi skall inte överdriva rädsla, Ivar Franzén. Låt oss hjälpas åt att i stället dämpa obefogad oro.

Fru talman! Jag står antecknad för 20 minuter på talarlistan, men jag kan trösta kammaren med att det kanske kommer att röra sig om 10 minuter. Det måste vara ett fel. Jag skall under mitt anförande återkomma till den debatt som just har förts mellan Birger Rosqvist och Ivar Franzén, för jag tycker att den är viktig. Men jag vill till att börja med säga att jag naturligtvis önskar att det är så som regeringen säger och så som betänkandet ger uttryck för, att avvecklingen av kärnkraften ligger fast. Det får helt enkelt inte vara på något annat sätt, för Prot. 1985/86:124 det har i demokratisk ordning beslutats att kärnkraften skall avvecklas, och 23 april 1986 det finns också en bortre tidpunkt angiven. Jag tycker emellertid att om man vill vara tydlig inför folket och ge uttryck åt uppfattningen att regering och riksdag faktiskt tänker avveckla kärnkraften så som det är sagt, finns det två saker som man inte bör göra. Den ena är att man inte skall satsa på upprustning av ett kärnkraftverk som inte behövs. Den andra är att man inte skall anstränga sig att exportera kärnkraft till andra länder — kärnkraft som man för egen del inte vill ha. Härvidlag måste jag naturligtvis ge moderaterna rätt i deras kritik av regeringen, att det rör sig om ett mycket inkonsekvent handlande, som inte inger förtroende. Men jag kritiserar inte regeringen utifrån utgångspunkten att det därför skulle vara fritt fram att bryta mot gamla beslut och fortsätta med kärnkraften. Tvärtom — jag värnar om beslutet om avveckling och om trovärdigheten i det beslutet. Det är därför jag är kritisk. Man kan naturligtvis försvara sig och säga att ASEA-ATOM är ett privatägt företag som måste få sälja sina kärnkraftsanläggningar och som måste kunna bedriva sin verksamhet — det finns inget förbud mot export när det gäller kärnkraftsanläggningar, som det finns t.ex. när det gäller vapen. Ja, ASEA-ATOM är ett helt privat företag — tyvärr, kan man väl säga. Eftersom de andra fyra partierna här i riksdagen — alltså utöver vpk — gemensamt godkände försäljningen av statens aktier i ASEA-ATOM för några år sedan, har vi nu ännu sämre möjligheter att styra företagets verksamhet i en kärnkraftsavvecklande riktning. Att centern trots sitt kärnkraftsmotstånd stödde den här försäljningen är begripligt, eftersom centern inte anser att samhället behöver gripa in med andra medel än dem som marknadsekonomin själv erbjuder för att kunna nå en kärnkraftsavveckling. Att socialdemokraterna på detta vis sålde ut samhällets inflytande på kärnkraftsområdet är ett direkt brott mot de löften som gavs i samband med folkomröstningskampanjen, då socialdemokraterna i panik och i all hast skapade linje 2, eftersom de insåg att kärnkraftsförespråkarna i en folkomröstning skulle förlora mot dem som företrädde avvecklingsalternativet. Nu står vi där med en energipolitik som är så pass otydlig att den fullt ut ger motståndarna luft under vingarna när det gäller att propagera för en fortsättning av kärnkraftsepoken. Det tycker jag är olyckligt. Då kommer jag in på Birger Rosqvists motion. Han föreslår att informationen skall ändras i en riktning där ”omotiverad oro” för kärnkraften inte sprids. Det heter också — jag säger detta med anledning av påståendet att Birger Rosqvist inte har tänkt om — att kärnkraften i Sverige har en framtid, även om nu snävt fastlagd tidpunkt för totalavveckling skulle stå fast. Tydligare kan man väl inte ange för riksdagen att man har tänkt sig någonting annat än en avveckling. Vad menas annars med dessa ord, Birger Rosqvist? Det vore intressant att få en förklaring. När det gäller frågan om omotiverad oro, så är min mening att farhågorna kring kärnkraften är en motiverad oro. Det finns ingen människa som har kunnat påvisa hur man skall hantera avfallet. Utsläppen från upparbetningsanläggningar fortsätter, våra vatten riskerar att förgiftas, som Ivar Franzén 89 sade. Det här är några aktuella exempel som borde ge var och en insikten att detta är ett olöst problem och ingenting som kan föras åt sidan genom att man säger att det inte finns några problem, att det inte finns några faror. Birger Rosqvist säger då: Detta har spelat snabbavvecklarna i händerna. De vädrar morgonluft bara för att den här motionen är väckt och tar den som intäkt för att det skall bli fråga om någonting annat. Hur spelar det denna gruppi händerna? Det finns ett beslut om en bortre slutpunkt för avveckling. Om kärnkraften inte behövs kan man naturligtvis avveckla den tidigare. Jag tycker det vore väldigt bra om man kunde göra det. Det vi inte behöver och det som är farligt och dyrt bör vi avskaffa. Jag skulle vilja fråga Birger Rosqvist: Är det fel om man kan avveckla kärnkraften tidigare? Skall inte Sverige avveckla varje kärnkraftverk som det är möjligt att avveckla under tiden fram till år 2010? Är det något feli det? Är inte det en riktig politik, om man menar att man skall ha slutpunkten för kärnkraften år 2010? Varför skall man hålla ut med kärnkraftverk till år 2010? Är anledningen att Birger Rosqvist tänker sig en fortsättning? Vägen ut ur kärnkraftssamhället går naturligtvis över alternativen — inte över fortsatt kärnkraft. Vårt land, som är ett av världens mest framstående industriländer, har kompetens för forskning, utveckling och produktion av alternativ till atomkraften och för all del även av andra alternativ, som skulle kunna ersätta annan form av energiomvandling. Genom att med kraft satsa på dessa alternativ skulle vi i vårt land — förutom att vi försåg oss själva med alternativen — kunna producera teknik för energiomvandling som skulle kunna gynna många andra länder. Vårt land är oerhört rikt vad gäller möjligheter och alternativ. Det finns länder som är sämre lottade. Men om vi går före med forskning och utveckling när det gäller alternativen, så kan vi också hjälpa andra samtidigt som svensk industri får en unik möjlighet att bli världsledande. Man kan på det viset ta igen något av det som man missade när man fattade de första besluten efter folkomröstningen. Jag tycker att man missade en historisk möjlighet för svensk verkstadsindustri att omställas, både i vad gäller produktionssätt och produkter, och delta i en gigantisk avveckling av kärnkraften. Det hade kunnat ge oss väldiga försteg. Jag minns mycket väl hur bolagsdirektörerna i bruksorterna i Bergslagen stod upp bakom linje 1 och 2 och sade: Om vi inte får tillräckligt med elkraft, måste vi lägga ned stålverken. Linje 3 hotar sysselsättningen i Bergslagen. — Samtliga de verken som det gällde då är nu nedlagda — med elkraft, för sådan finns det hur mycket som helst. Det handlar alltså inte om tillgång på elkraft, utan diskussionen gäller hur elkraften används och för vad den används. Jag menar att vi har unika möjligheter att satsa på utveckling av t.ex. vindenergi, solenergi och andra alternativ. Det skulle på lång sikt gynna vårt land och inte minst den exportindustri som regeringen vurmar så mycket för. Vi menar att det måste tas konkreta initiativ för att förverkliga ett ambitiöst vindkraftsprogram i samhällets regi. Den nuvarande ordningen överlåter i alltför hög grad till kraftindustrin att själv avgöra dessa frågor. Vi pekar i vår motion på Danmark, som ju inte har någon kärnkraft. I Danmark har man utvecklat vindkraften och exporterar nu sådan för 1 miljard kronor årligen. Danmark har tagit chansen, för Danmark har som sagt ingen kärnkraft. Jag kan känna sympati för centerns krav om ett stöd för att få i gång Prot. 1985/86:124 produktion av mindre vindkraftverk — det finns ju en sådan reservation från — 23 april 1986 centern. Men ett avgörande stöd för en sådan produktion och export som centern talar om vore ju att vårt samhälle självt gick före och slog fast genom sitt handlande att vindkraften har en framtid i vårt land. Då kan vi också få andra att tro det, och då kan vi också utveckla produktionen i kölvattnet av ett sådant program i samhällelig regi. Det tror jag skulle vara den bästa draghjälpen åt en ny energiteknik. Samma sak gäller solenergin, där vi från centern och vpk har en gemensam reservation, nr 45. Vi bedömer solenergin som viktig. Vi vill naturligtvis främja dess introduktion och kommer därför också att stödja reservation 19 om investeringsstöd till solvärmeanläggningar. I reservation 19 sägs att marknadsutrymmet är begränsat på grund av de stora satsningarna på kärnkraft. Det som centern skriver där är riktigt. Alternativen kommer i kläm. Centerns insikt om detta problem borde ge en mer positiv inställning från centerns sida, tycker jag, till en planmässig introduktion av de olika alternativen. Det räcker inte med marknadskrafter för att motverka en så massiv satsning som den man gjort på kärnkraften. Ju förr vi kommer fram till en verklig användning av alternativen, desto tidigare blir de också utprovade och kommersiellt gångbara. Den miljard som man nu lägger ut på restauration av Ringhals 2 hade mycket väl kunnat användas inom andra områden av energipolitiken enligt min uppfattning. Fru talman! Med de orden yrkar jag bifall till samtliga vpk-reservationer i betänkandet och till reservation nr 19.

Fru talman! Hur mekaniskt får man egentligen se på sin omvärld? Hur litet kan man tillåtas reflektera över vilka orsakerna är till att det faktiskt ser ut som det gör? Vi behöver el men Hans Petersson vill stänga av — är detta vad Birger Rosqvist efterlyste, alltså en saklig information om energiläget? Är det en saklig beskrivning av avvecklingsalternativet? Är det en saklig beskrivning av möjligheten att komma bort från en kärnkraft som vi alla — ja inte alla, men nästan alla — är överens om att vi skall bort ifrån? Det är självklart att man tvingas finna någon ersättning om man stänger av ett kärnkraftverk som man har gjort sig beroende av bl.a. genom att inte fullfölja löften om att förbjuda direktverkande elvärme i nybyggda hus, vilket socialdemokraterna lovade inför folkomröstningen för att försöka få folk med sig. Det är klart att man då, i ett givet läge, kan tvingas ersätta det med annan elproduktion som är miljöstörande. Men om vi i stället gör tankeexperimentet att vi hade inlett avvecklingen på allvar strax efter folkomröstningen — då hade ju läget varit ett annat i dag. Detta får inte göra att vi ger upp, utan vi måste inse att vi är tvungna att börja avveckla den dag vi till sist förstår att det är nödvändigt att göra någonting. Då kommer verkligheten att utvecklas gradvis på ett sådant sätt att Birger Rosqvists mekaniska, fastlåsta resonemang om vad som behövs och inte behövs är helt verklighetsfrämmande.

Fru talman! Jag skall börja med att yrka bifall till de vpk-reservationer som finns i näringsutskottets betänkande 18, som gäller problematiken kring naturgasen. Jag skall något kommentera bakgrunden till de reservationerna. Bland de kammarlärda nationalekonomerna talas ofta om marknadskrafternas fria spel, den fria prisbildningen, den fria konkurrensen och många andra myter som har levat kvar sedan förra århundradet. Energiområdet är, liksom råvaruområdet över huvud taget, ett område där man lätt ser hur dessa teorier fullständigt saknar tillämpning i verkligheten. Där har man en höggradig monopolism eller oligopolism, dvs. mycket få stora, i regel multinationella, företag styr prisbildning och marknadsförhållanden, och ofta på ett ganska cyniskt sätt, vilket i givna situationer utlöser spekulativa, våldsamma och häftiga variationer i prisoch marknadsförhållandena. Det är nödvändigt att göra någonting åt detta, och det kan man inte göra genom att gå tillbaka till någon typ av konkurrenskapitalism inom dessa sektorer som eventuellt en gång fanns eller var mera utpräglad än den nu är. I stället får man mer och mer finna sig i det i och för sig positiva förhållandet att man måste politiskt bestämma vissa långsiktiga lösningar på energiområdet. Man måste politiskt bestämma sig för det här eller det där energislaget. Man får inte tillåta några häftiga inbrytningar eller störningar, eftersom det handlar om så stora och så långsiktiga investeringar att vi hela tiden måste veta någorlunda vad som händer. Man måste ha en viss stabilitet i det avseendet. När det gäller energiområdet har man också måst erkänna att det här inte enbart handlar om att se till rent kommersiell lönsamhet utan man måste också ta hänsyn till miljömässiga och s.k. externekonomiska faktorer. Annars hamnar man snett. Inte minst på trafikområdet finns en rad exempel — Prot. 1985/86:124 på hur kortsiktiga marknadsöverväganden och snäva kommersiella kalkyler 23 april 1986 har fått styra strukturen på ett sätt som nu kostar oss väldigt mycket, i form av både sociala kostnader och miljömässiga kostnader. Därför måste man som sagt bestämma sig för vilken typ av energislag man vill skall ersätta den kärnkraft som vi ju har beslutat skall avvecklas fram till en viss tidpunkt i framtiden. Mot denna bakgrund har vi i vpk menat att det är riktigt och rationellt att tänka sig en snabbare introduktion av naturgas än vad man ursprungligen tänkt sig. Naturgasen spelar en relativt stor roll i många andra länder. Här har den en rätt blygsam roll, vilket kan innebära vissa faror, eftersom den avsättningsmarknad man kan räkna med kan tänkas bli för smal och för liten för att det hela skall betala sig på ett riktigt sätt. Naturgas är en miljömässigt och ur många andra synpunkter fördelaktig energikälla. Den är givetvis inte lika fördelaktig som de flödande energikällorna, men efter dem kommer den som god trea. Om man nu skall ha en medveten naturgasintroduktion i Sverige, menar vi i vpk att man också skall behålla den politiska makten över denna energikälla liksom över andra energikällor inom landet. Man skall inte, som det nu är tänkt, släppa in ett stort multinationellt företag och ett stort statligt norskt oljeföretag i administrerande och utbyggnad av naturgasdistributionen. Det kommer att skapa bindningar och beroenden och försvåra våra politiska beslut och den politiska inriktning som vi här rimligtvis måste kunna avgöra. För övrigt tycker vi i vpk inte heller att Vattenfall med sina delvis direkt konkurrerande intressen är någon riktigt lämplig företagare i sammanhanget, men det är en annan sak. Vi skulle också vilja se att man inte enbart hade en västlig orientering när det gäller naturgassystem och naturgasintroduktion, utan att man kunde bestämma sig för att åtminstone på viss sikt eftersträva även en östlig sådan. Det skulle ge viktiga alternativ, minska sårbarheten och också innebära en fördel genom att det i ett längre perspektiv i någon mån skulle kunna dämpa den nuvarande risken för regional obalans. Som det har påpekats i den regionalpolitiska debatten har vi för närvarande många faktorer som verkar och styr mot ökade regionala klyftor och ökade regionala skillnader, varvid framför allt Bergslagen och norra Sverige är de förlorande. En naturgasintroduktion österifrån, som ett komplement, skulle i det avseendet kunna utgöra en av de faktorer som dämpade denna risk för en allvarlig regionalpolitisk slagsida. Som det nu är riskerar man att befästa en struktur som allvarligt missgynnar Bergslagen och Norrland. Allra sist vill jag göra en kort kommentar till den tidigare diskussionen om objektivitet resp. subjektivitet i informationen. I det politiska livet finns det inte någon absolut objektivitet att lita till, utan olika subjektiva meningar står emot varandra. Dessa baserar sig helt enkelt på olika ideologiska, politiska och andra värderingar. Subjektiviteten är så att säga inbyggd i demokratin. Man har därför all anledning att vara misstrogen mot dem som talar om att vi nu måste ha en objektiv information, i all synnerhet som dessa är identiska med dem som påstod att en avveckling av kärnkraften skulle medföra att folk 93 sprida sig över landet och företagsamheten fly.

De som bedriver propaganda på det sättet begår det stora misstaget att de upphöjer sin egen grova subjektivitet till objektivitet. De tillämpar naturligtvis ett felaktigt synsätt. Man kan inte garantera den objektiva informationen genom att skapa särskilda institut som skall sprida den. De kommer nämligen alltid att vara behärskade av ett eller annat subjektivt intresse. Objektiviteten framgår i stället ur den öppna och fria diskussionen, när denna förs av parter som har åtminstone nästan lika stora resurser till sitt förfogande. Då får medborgarna en rättvis möjlighet att dra konsekvenserna och på grundval av all den osäkerhet och subjektivitet som alltid kännetecknar ett demokratiskt meningsutbyte och en demokratisk process lägga sin valsedel till förmån för det alternativ som de vill främja. Det har de ju också gjort med stort eftertryck. Det behövs alltså icke någon ytterligare kärnkraftspropaganda här i landet.